Fru talman! Carina Moberg är tveksam. Det är klädsamt. Jag förväntade mig inte heller något annat av en ung modern människa. Men jag hade förväntat mig att Carina Moberg skulle visa en klar viljeyttring för att vara en demokrat. Det är det som har varit nyttan med agerandet i bostadsutskottet. Jag blir lite förundrad när man säger att minoriteten har rätt att kräva att det ska göras ordentliga utredningar. Alltså, för varje beslut som en majoritet beslutar om i riksdagen ska vi i minoriteten kräva att det ska vara en ordentlig utredning. Varsågod och gör om.

Fru talman! Jag tänkte ta upp frågan om den generella avgiftsbefrielsen för skylttillstånd som behandlas i betänkandet. Jag kan inte låta bli att berätta en liten solskenshistoria. På 1800-talets mitt och senare del skrev Gunnar Olof Hyltén-Cavallius en bok som heter Wärend och wirdarne. Den fångade sägner, sagor, i något som i dag kallas för Sagobygd. Sagobygd omfattas av stora delar av Kronobergs län, Alvesta, Älmhult och Ljungby kommuner. Om jag använder häradsmått är det fråga om Allbo, Sunnerbo och delar av Kinnevalls härader. Lite senare, i början av århundradet, arbetade en professor som hette Carl Wilhelm von Sydow i Lund med bl.a. litteraturhistoria. Han var också mycket verksam i dessa bygder med att fånga de sägner, berättelser och sagor som finns där som ett kulturarv. Han var också verksam på Irland med samma saker. Detta är grunden för det som i dag är berättarfestivalen i Ljungby. Det är en veckas berättande av sagor och skrönor med mycket folk i början av juni månad. Det blir nionde gången i år. Detta resulterade för två år sedan i bildandet av Sagomuseet. Nu finns över Kronobergs län, Ljungby, Älmhult, Markaryd och Alvesta kommuner skyltar uppsatta där det står Sagobygd. Sedan finns det tavlor där det finns berättelser om olika platser. Alldeles i närheten av där jag bor finns Kungshögarna vid Lekaryd. Vid ett besök för tre veckor sedan på Sagomuseet i Ljungby blev jag fascinerad av följande. Här bor man mitt i Sagobygd, och jag frågade primus motor Per Gustavsson vad dessa skyltar kostar. Ja, de kostade 5 000-6 000 kr att sätta upp. Hoppsan! Det är inte en skylt, och det är inte tio. Det är betydligt fler. Detta är en ekonomiskt betydande bit i dag. Sagomuseet i Ljungby fick förra året över 9 000 besök. Det var ungefär 4 000 besök under sommarmånaderna, varav 3 000 var tyska turister som "fångade upp" Sagomuseet tack vare skyltarna. Nu vet jag att en skylt i avgiftshänseende kostar ungefär 500 kr. Det är inte så många kronor det handlar om, men det är den signal vi som samhälle ger till frivilligarbete och till entusiasm att få bygden att leva som jag är ute efter. Fru talman! Jag yrkar på en generell befrielse, naturligtvis för de här byalagen, sådana som Sagomuseet, men också för t.ex. den lille keramikern och för det vandrarhem på Kronobergs hed som finns i närheten hemma. Det är sådana små inrättningar och verksamheter som behöver lite hjälp för att överleva, inte tvärtom. Jag skulle kunna exemplifiera med Vägverket, som av en liten företagare begär över 100 000 kr för en skylt, bara för att vederbörande inte ska få den. Om han överklagar hamnar Vägverkets beslut så småningom i Borlänge på Vägverket centralt; man överklagar till sig själv. Men det är en annan fråga. Fru talman! Rigmor Stenmark har redan yrkat bifall till reservationen om skyltarna, och jag fyller i. Jag önskar med kraft att kammaren röstar för en generell befrielse.

Fru talman! En gång om året redovisar regeringen hur reglerna om teleavlyssning i rättegångsbalken har tillämpats. Redovisningen visar att domstol under 1998 har meddelat 252 tillstånd att i hemlighet lyssna av kommunikationerna till eller från teleadresser som har innehafts eller använts av misstänkta personer. Det visar sig också att avlyssningen haft betydelse för förundersökningen beträffande den misstänkte i knappt 45 % av fallen under 1998. Den har inte gett något resultat i knappt 40 % av fallen, och i 16 % av fallen har avlyssningen avbrutits med kvarstående misstanke. Skrivelsen visar också att i två fall som rör samma förundersökning har tillstånd till hemlig teleavlyssning meddelats trots att den misstänkte varit under 15 år. Detta är något som är anmärkningsvärt. En förundersökning rörande tillståndsgivningen är påbörjad. Hemliga tvångsmedel är något som allt oftare används i kampen mot den grova brottsligheten, och den tekniska utvecklingen har gjort att polisens spaningsmetoder blivit alltmer sofistikerade. I regeringens skrivelse konstateras att läget på narkotikaområdet är djupt oroande och att hemlig teleavlyssning kommit till användning i ett stort antal utredningar av sådana brott. Det har också skett en ganska omfattande avlyssning på grund av misstankar om bl.a. mord och andra brott. Metoden att avlyssna har varit framgångsrik och har haft betydelse för den brottsbeivrande verksamheten, konstaterar regeringen i skrivelsen. I samband med tvångsmedel är det viktigt att uppmärksamma rättssäkerheten. Det gäller att rättssäkerheten utvecklas i samma takt som tekniken. Och det är viktigt att integritetsfrågorna uppmärksammas i lagstiftningen. Det är därför bra att regeringen avser att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att kartlägga, analysera och utvärdera lagstiftningen som berör den enskildes integritet. Hemliga tvångsmedel är bland de mest ingripande tvångsåtgärderna staten kan tillgripa gentemot medborgarna i en demokrati. Det krävs därför att utövningen omgärdas av skyddsmekanismer som garanterar medborgarnas fri och rättigheter. För att polisen ska få använda sig av hemligt tvångsmedel krävs det att en åklagare lämnar in en ansökan om detta till tingsrätten. Enligt svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter sker ansökan om tillstånd till bruk av hemliga tvångsmedel på ett förtryckt standardformulär, där det bara är att kryssa för om personen i fråga är skäligen misstänkt för brott eller förbrott samt uppge vilka teleadresser eller platser som avses avlyssnas eller övervakas. Till ansökan brukar det enligt uppgift från åklagarväsendet bifogas en promemoria. Polis, åklagare och domare är de enda som känner till vad som försiggår bakom rättens låsta dörrar. Det är dessutom i stor utsträckning samma personer som handhar denna typ av ärenden. Möjligheten till effektiv insyn och kontroll är obefintlig. Därför är det oerhört viktigt att allt sker på ett riktigt sätt. Det är farligt när så här viktiga saker bara blir en formsak, ett rutinärende. Det får aldrig ärenden av denna typ bli - rättssäkerheten är mycket viktig. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Alla ni som lyssnar! Regeringens årliga redovisning av hur tvångsmedlen hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig övervakningskamera har använts är mycket summarisk. Skrivelsen bygger på intetsägande och svårgenomskådliga uppgifter från Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren. Ändå är det riksdagen som är det enda organ som ska utgöra kontrollmakt. Detta ser vi inte som tillfyllest. Det finns, fru talman, en reservation till betänkandet som jag yrkar bifall till. Den tar upp det senaste tvångsmedlet, som är hemlig kameraövervakning. Vi måste få en djupare redovisning av hur det har använts. Det jag kan göra med de uppgifter som finns i skrivelsen är att granska den statistik som uppges. Men jag har inga möjligheter att tränga bakom siffrorna. Intressant skulle vara att få veta i hur många fall den hemliga övervakningen haft betydelse för t.ex. fällande dom. För 1998 kan en grov summering av denna statistik säga att hälften av övervakningarna inte gav något resultat. Och knappt den andra hälften har betydelse för förundersökningarna. Det jag också kan kontrollera är hur antalet tillstånd och den sammanlagda tiden för övervakning har utvecklats i ett tidsperspektiv. Jag kan då följa att det inte blivit väldigt många fler i den senaste redovisningen. Uppgifter finns nämligen redovisade ända sedan 1983 när det gäller teleavlyssning och från 1990 när det gäller teleövervakning. I fråga om kameraövervakningen som infördes 1996 är det ju inte mycket att jämföra med. Miljöpartiet var emot att vi införde detta nya tvångsmedel. Men för tvångsmedlet teleövervakning, det är det som innebär att man övervakar all telekommunikation med fax och dator, har det skett en stor ökning gällande 1998. Trots att det är en så stor ökning har insatserna endast haft betydelse i 48 % av fallen. Det är för att alla tillstånd om hemlig teleavlyssning sedan mitten av 1997 kombineras med hemlig teleövervakning. Det går automatiskt. Fru talman! Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter har gjort ett digert arbete och granskat de nuvarande tvångsingreppen. Den har även analyserat Buggningsutredningens förslag. Staten vill ju gå vidare och också införa buggning. De uppger i sin bok att Riksåklagaren och Rikspolischefen i sin redovisning hävdar att den ökade användningen av mobiltelefoner och andra nya kommunikationsmedel fått negativa konsekvenser när det gäller effektiviteten i och resultatet av den hemliga teleavlyssningen. Det är för att kryptering används allt oftare och kommer att användas av all organiserad brottslighet i framtiden, sägs det. I stället för att effektivisera användningen av hemlig teleavlyssning vill man utvidga tillämpningsområdet. Det är det man gör i den här Buggningsutredningen. Frågan är då: Hur långt ska vi skjuta fram våra gränser för att övervaka medborgare? Ska vi följa efter brottslighetens sätt att skydda sig så får vi ju gå väldigt långt. Det är därför det är så bra att en majoritet i utskottet nu har kunnat enas om att tillsätta en utredning och gå igenom inte bara hemliga tvångsmedel utan även de register som har tillkommit på senare tid för att i ett sammanhang se hur långt vi kan gå och hur relevant det är för att bekämpa brottsligheten. Det är en glädjande nyhet i betänkandet att detta nu har kommit till stånd. En annan uppgift som Helsingforskommittén har tagit fram är att när det gäller narkotikabrott leder hemlig teleavlyssning sällan till att ett redan begånget brott klaras upp. Däremot får polisen ofta information om något nytt narkotikabrott som kan uppdagas tack vare avlyssningen. Hur man använder den överskottsinformation som det blir en hel del av när man har tvångsmedel är inte reglerat i lag. Då saknas det också möjligheter att kontrollera vad som sker med överskottsinformationen. Tvångsmedel kan således användas indirekt även för brott vilkas straffminimum är för lågt för att domstol ska kunna bevilja tillstånd till hemlig avlyssning. Hemlig teleavlyssning är ett av de i särklass mest integritetskränkande tvångsmedel som staten kan tillgripa i sin brottsbekämpande verksamhet. Det bör användas mycket restriktivt och endast vid utredning av särskilt svår brottslighet. Det är ju inte endast brottslingen som övervakas, eftersom polisen kan avlyssna samtliga abonnemang där en misstänkt kan tänkas befinna sig. Även släkt, vänner, barn och andra kan då avlyssnas. Under 1998 avlyssnades 554 abonnemang vars innehavare inte var misstänkta för brott. Det finns inte heller en gräns för hur många gånger ett tillstånd kan förlängas. Det finns en gräns för tillståndet, men sedan kan det förlängas många gånger. Helt oskyldiga personer blir därför avlyssnade t.o.m. i telefonkiosker. Om man avlyssnas får man inte heller veta om det ens om man är oskyldig. Man kan därför inte överklaga ett felaktigt beslut. En stor svaghet är att det inte finns en oberoende instans som kan ifrågasätta besluten. Vi här i riksdagen kan ju inte heller göra det. Fru talman! Miljöpartiet anser att en rättsstat inte endast kan förlita sig på dess myndigheters goda avsikter. Det finns en risk att åklagare, poliser och domare blir en sluten krets, att de anpassar sig till varandra och att det skapas dolda samförstånd. Miljöpartiet står alltså bakom reservationen. Vi vill ha en grundligare återrapportering. Vi är mycket spända på den utredning som ska sätta i gång eftersom vi tidigare har haft reservationer om att en utredning ska tillsättas. Det tar ju tid, men man kan säga att det i alla fall har gått relativt fort.
Fru talman!

I enlighet med riksdagens önskemål redovisar regeringen årligen hur reglerna om teleavlyssning i rättegångsbalken har tillämpats. Redovisningen bygger i huvudsak på de uppgifter som Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen gemensamt har lämnat i en skrivelse till regeringen den 16 september 1999. I skrivelsen kan man se att de tvångsmedel som det rör sig om främst har använts i förundersökningar där det har funnits starka misstankar om organiserad eller annan omfattande handel med narkotika. Huvudsyftet har alltså varit att avslöja den alltmer omfattande narkotikasmugglingen till Sverige och försäljningen av narkotika inom landet. I likhet med de senaste årens skrivelser konstaterar regeringen att läget på narkotikaområdet är mycket oroande och att hemlig teleavlyssning har använts i ett ganska stort antal utredningar av sådana brott. Men det har också förekommit avlyssning på grund av misstankar om bl.a. mord och grova rån. Den hemliga teleavlyssningen har alltså även under 1998 varit framgångsrik och haft betydelse för den brottsbeivrande verksamheten. Man har även använt hemlig teleövervakning i första hand vid förundersökningar som rör narkotikabrott. Den hemliga kameraövervakningen har visat sig vara ett värdefullt och personalbesparande komplement i polisens spaningsarbete. Spaning har kunnat utföras i situationer där det annars inte skulle ha varit möjligt att utföra spaning. Samtliga tvångsmedel som jag har berört har alltså visat sig vara värdefulla hjälpmedel i kampen mot den grova och många gånger organiserade brottsligheten. Men det är också viktigt att vi noga följer utvecklingen när det gäller såväl hemlig teleavlyssning som hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning. I en motion från Folkpartiet begärs en utredning med uppgift att ta ett samlat grepp om integritetsfrågorna och väga dessa mot kraven på effektivitet i brottsbekämpningen. Man vill också ha en mer noggrann redovisning av vilka grunder som regeringen har för sina slutsatser i skrivelsen. När det gäller kravet på en utredning om förhållandet mellan integritet och effektivitet i brottsbekämpningen har utskottet flera gånger tidigare behandlat liknande yrkanden. Då har vi också framhållit vikten av att integritetsfrågorna uppmärksammas i lagstiftningsarbetet. I samband med behandlingen av den här skrivelsen höll utskottet en utfrågning med företrädare för Justitiedepartementet. Statssekreteraren Kristina Rennerstedt berättade bl.a. att det naturligtvis alltid är nödvändigt att riksdagen i varje lagstiftningsärende gör en självständig avvägning mellan hänsynen till den personliga integriteten å ena sidan och det motstående intresset, t.ex. yttrandefrihet eller brottsbekämpning som aktualiseras i ärendet, å den andra sidan. På brottsbekämpningens område har riksdagen under senare år gjort sådana avvägningar i t.ex. lagstiftningen om polisens register och om kameraövervakning. Regeringen kommer också att utvärdera dessa lagar utifrån bl.a. integritetssynpunkt. Men regeringen tycker nu också att tiden är mogen för att man ska ta ett samlat grepp om integritetsfrågorna i lagstiftningen. Därför kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning som ska ha till uppgift att kartlägga, analysera och utvärdera sådan lagstiftning som berör just den enskildes integritet. Utredningen kommer alltså att sträcka sig över ett vidare område än enbart det straffprocessuella, och direktiven till utredningen förväntas bli klara i vår. Eftersom utskottet vid ett flertal tillfällen tidigare har påtalat vikten av att integritetsfrågorna uppmärksammas i lagstiftningsarbetet är vi mycket glada över regeringens initiativ till den här utredningen. Och motionen från Folkpartiet är därför i den här delen tillgodosedd. Men när det gäller yrkande två i motionen har vi inte lyckats komma överens. Utan det slutade med en för mig något märklig reservation som Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom. Det handlar alltså om att reservanterna vill ha en noggrannare redovisning av grunderna för regeringens slutsatser. Som jag sade tidigare utgör grunderna för regeringens slutsatser den skrivelse som Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsens gemensamt lämnar till regeringen. Dessutom genomförde utskottet så sent som 1997 en granskning av användningen av hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning under år 1995. Granskningens syfte var att man skulle kontrollera att användningen av tvångsmedel var lagenlig och att man skulle bedöma deras effektivitet. Men den gav också möjligheter att bedöma tillförlitligheten av regeringens uppgifter till riksdagen. Då fanns det ingen anledning till någon form av anmärkningar. Omständigheterna vid användningen av de tvångsmedel som vi nu diskuterar varierar ju också kraftigt från ärende till ärende. Och att redovisa på vilket sätt hänsyn har tagits till ovidkommande personers integritet skulle förmodligen innebära att väldigt många ärenden - om inte varje - måste redovisas för utskottet. Och det är inte rimligt. Vi får inte heller glömma bort att tvångsmedel endast får användas med rättens tillstånd och under rättens kontroll. Det talar ju starkt för att eventuella missbruk skulle uppmärksammas och även redovisas av berörda myndigheter. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Avslutningsvis vill jag bara säga att utskottet ser hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning som värdefulla inslag i den brottsutredande verksamheten. Men vi vill återigen understryka vikten av restriktivitet när det gäller användningen. Som vi tidigare har sagt måste åtgärderna i varje enskilt fall så långt det är möjligt begränsas både i fråga om omfattning och tid. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag vill först återknyta till den utredning som ska tillsättas, som har ett gediget arbete framför sig och som förmodligen kommer att ta ganska lång tid på sig för att bli klar. Där kommer naturligtvis också dessa frågor in. Vi har ju tidigare pratat om varför inte avlyssningen eller teleövervakningen har gett något resultat. Man har sagt att den gett resultat i mindre än 50 % av fallen. Ändå känns det något märkligt för mig att knyta detta till reservationen. Att det inte har blivit något resultat kan ju bero på en väldig massa saker. När det gäller teleavlyssning kanske personen i fråga inte har använt sig av den telefonen, vilket naturligtvis gör att det inte blir något resultat. Det är ändå viktigt att påtala att de här åtgärderna endast ska användas med stor restriktivitet, med rättens tillstånd och under rättens kontroll. Detta är oerhört viktigt att komma ihåg. Jag slutar även här med att säga att rättstryggheten och rättssäkerheten för människorna i samhället är oerhört viktiga. Det tycker utskottsmajoriteten också.
Fru talman! Till sist gäller det ändå reservationen i just detta betänkande. Jag tycker att det är underligt att vi inte kunde få en gemensam skrivning i betänkandet där vi sade: Låt oss nu titta lite djupare på hemlig kameraövervakning, eftersom det finns intressanta uppgifter som vi inte har men som vi skulle vilja ha reda på. Jag ser ingen riktig anledning till att man inte kunde bifalla detta.
Fru talman! Jag har reservationen framför mig här. Där står det bl.a. om att övervakningen har varit resultatlös i 40 % av fallen och att man mer noggrant måste redovisa grunderna för sina slutsatser. Det är ju egentligen precis vad vi alla vill. Men man måste naturligtvis också ta reda på varför övervakningen har varit resultatlös i 40 % av fallen och utveckla det vidare. Det är väldigt lätt att säga att vi inte behöver använda oss av sådana här tvångsmedel eftersom det är så få fall där vi ser något resultat. Det måste också vägas mot hela frågan. Det kan vara så, som jag sade tidigare, att personen inte har använt telefonen, inte har varit på den plats där han skulle övervakas med kamera osv. Men vår strävan är som sagt också att skrivelserna gärna får vara mer noggranna nästkommande år. Jag tror dock att det är ett alldeles för högt ställt krav att varje enskilt ärende måste redovisas för utskottet. Jag tror att det är svårt både att få fram och att hantera detta. Men som sagt: Rättstryggheten och rättssäkerheten är oerhört viktiga för människorna i samhället. Det är vår uppgift att se till att människor också känner på det sättet.

Fru talman! Hemlig telefonavlyssning och kameraövervakning, som redovisas i regeringens skrivelse och detta betänkande, är, som framkommit av diskussionen tidigare, utomordentligt allvarliga ingrepp i den personliga integriteten i en öppen demokrati och rättsstat. Därför gäller det - och det finns väl ingen som har någon avvikande uppfattning på den punkten - att kringgärda användningen av dessa tvångsmedel med mycket, mycket stark restriktivitet. Det gäller att använda dem mycket omsorgsfullt och i så liten omfattning som möjligt, och sedan givetvis också följa upp användningen så långt det går, se hur den har varit och vilka lärdomar man kan dra av det. Fru talman!

Den är ju aldrig för en gång given, utan den måste hela tiden, ständigt, ifrågasättas. Det är det demokratiska samhällets dilemma att vi på något sätt måste väga de här intressena mot varandra. Moderata samlingspartiet tillstyrker utskottets hemställan i betänkandet, som jag yrkar bifall till, och har ett särskilt yttrande i betänkandet. Vi har ju vid flera tillfällen, under flera års tid, efterlyst någon form av samlad översyn av integritetsfrågorna. Sverige är faktiskt, fru talman, ett av få länder, kanske det enda, i EU som inte har en samlad personrätt där just integritetsfrågorna kan redovisas samlat. Det är en föga smickrande position att vi saknar denna rätt. Vi har under flera år hävdat att det är nödvändigt att regeringen kommer med förslag till riksdagen; detta som ett underlag för att tillsätta en utredning. Därför är det glädjande att regeringen nu - visserligen något senfärdigt men ändå - aviserar detta. Vi ser fram emot att resultatet av utredningen kan leda fram till en form av samlad personrätt där vi kan fånga, samla och belysa integritetsfrågorna i många olika typer av lagstiftning. Detta är viktigt. Vi säger också i vårt yttrande att eftersom det här kommer att ta en hel del tid i anspråk - vi är medvetna om det, för det är ett stort och komplicerat område och det krävs en ordentlig genomlysning av de här frågorna - är det ganska rimligt och önskvärt att riksdagen under den tid som det här arbetet pågår inte får sig förelagt ett antal förslag om olika tvångsmedel, alltså att nya tvångsmedel inte tillskapas under tiden. Jag vill alltså markera att vi nu - i avvaktan på att utredningen arbetar igenom materialet, att materialet remissbehandlas och att en proposition kan läggas - inte behöver få några nya förslag. Jag skulle, fru talman, vilja fråga om Helena Frisk på något sätt kan instämma i den förhoppningen. Kanske kan hon t.o.m. utlova att det inte kommer sådana förslag i avvaktan på att utredningen presenterar sina förslag och överväganden. Det skulle, fru talman, kännas lite märkligt att ha en utredning av det här slaget som alla egentligen bejakar och tycker är bra och under tiden få oss förelagt här i riksdagen ett antal förslag om tvångsmedel. Kan vi alltså räkna med att Helena Frisk, i och med att regeringen har tillsatt denna utredning, å utskottsmajoritetens och regeringens vägnar kan säga att vi icke kommer att få oss förelagt några nya förslag om tvångsmedel? Med detta, fru talman, yrkar jag, som sagt, bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Nej, det kan jag inte utlova här i dag.
Fru talman! Låt mig då ställa frågan: Tycker Helena Frisk att det är en rimlig utgångspunkt att vi under tiden inte tillskapar några nya tvångsmedel som hotar den personliga integriteten?
Fru talman! Jag är liksom Anders G Högmark väldigt nöjd med att den här utredningen kommer till stånd. Jag är medveten om att det kommer att ta ganska lång tid - förmodligen flera år - för att det hela ska bli ordentligt utrett och för att det ska bli ett bra resultat. Det vore därför märkligt att stå här och säga att det inte kommer några andra förslag innan utredningen är klar. Hur som helst vet vi ju att ett buggningsförslag är på ingående. Jag kan alltså inte lova att det inte kommer några förslag.
Fru talman! Jag uppfattar att det kanske var att gå för långt i frågan. Just därför modifierade jag min fråga: Delar Helena Frisk min uppfattning att det är ganska rimligt att avstå från att lägga sådana förslag? Någon uppfattning må väl Helena Frisk kunna ha.

Jag får erinra talaren om ämnet för dagen, upphovsrätten och offentlighetsprincipen. Det gäller inte enskilda ärenden.

Fru talman! Jag vill att fler människor ska ha sex - och oftare. Det ska vara en jämställd sexualitet som utgår från att både män och kvinnor har rätt att söka och rätt att finna sin egen sexuella identitet. Skapandet av en sådan jämställd och frigjord sexualitet är också utgångspunkten för Vänsterpartiet, och det är en tradition som vi stolt bär med oss från 60-talets nödvändiga sexuella frigörelse. Genom historien har kvinnors sexualitet varit föremål för mäns kontroll. Det handlar om allt från kyskhetsbälten till abortmotstånd och föraktet mot utomäktenskapliga barn. Det handlar i dag om å ena sidan skönhetsideal och kroppsuppfattning men å andra sidan också om våldtäkter och om sexualiserat våld. Men vi kan också konstatera att den positiva rörelse som startade på 60-talet i dag har ockuperats - har exploaterats och förvanskats - av marknadens gigantiska porrindustri. Ytterst handlar det om en industri där kvinnor framställs som viljelösa varelser - som objekt för manlig maktutövning - och där förnedring framställs som höjden av njutning. Porr är i första hand en fråga om makt och handlar bara skenbart om sexualitet. Den systematiska underordningen av kvinnor är inget som existerar bara inom pornografin. Tvärtom finns den i hela samhället, och ska den kunna brytas måste kampen också föras för kvinnors lika rätt till bl.a. arbete, utbildning, ekonomiskt oberoende och politiskt inflytande. Den som tror sig kunna helt avskaffa kvinnors underordning på sexualitetens område utan att samtidigt utmana patriarkatet och upphäva genuskontraktet i stort är dömd att misslyckas. Fru talman! En annan begränsning i människors möjligheter till en frigjord och jämställd sexualitet finns i de åsikter som många kristdemokrater och andra nymoralister presenterar. De tenderar att i den debatt som har blossat upp diskutera sexualitet i termer av normal och avvikande, där det normala blir en viss form av heterosexualitet. Vi avvisar detta bestämt, och vi menar att det snarare gynnar de krafter som tjänar pengar på porrindustrin. De kan framstå som om de utmanar tabun och är de enda som vågar visa nakenhet. Porrindustrin gynnas av moralisternas inskränkthet, och på liknande sätt förstärker porrindustrin moralismen som får en fiende att bekämpa. Det är därför Vänsterpartiet ställer parollen "Mot pornografi - för sexuell frigörelse!". Problemet ligger inte i att sexualiteten har olika uttryckssätt, utan när makt, förtryck och sexualitet sammankopplas är det någon som drabbas. Oftast är det kvinnor, och värst utsatta är de kvinnor som själva deltar i produktionen av pornografin. Just i detta ligger den kanske främsta tillgången i dokumentärfilmen Shocking Truth. Den visar verkligheten för människor som lever i porrbranschen. Den diskuterar hur tidiga övergrepp och självbedrägeri kan förklara vem som hamnar framför kameran, den ger kopplingen till sexualiserat våld och den visar upp hur den reellt existerande och i dag alltmer lätttillgängliga porren faktiskt ser ut. Den visar det så många blundat så länge för att slippa se, eller kanske snarare det som så många sett mellan fingrarna på. Fru talman! Låt mig tydligt säga att Vänsterpartiet inte driver frågan om ett förbud mot pornografi i allmänhet. Men jag vill ändå konstatera att eftersom de scener av våld och övergrepp som dokumentären visar är godkända så är det antingen fel på tolkningen av lagen eller på hur lagen är utformad. Bara det att Biografbyrån godkänt filmscenerna, trots att man ska granska om filmer innehåller våld eller tvång, får åtminstone mig att fundera över vilken definition man i så fall använder. Handlar det bara om fysiskt våld och tvång, eller borde det också handla om psykiskt? Det är i och för sig ingen stor nyhet för oss som under många år drivit kampen mot porrindustrin att något måste göras. Det är därför som Vänsterpartiet har föreslagit att den sittande Sexualbrottskommittén ska ges ett tilläggsdirektiv för att kunna utreda all lagstiftning som rör pornografi. Men för många var det uppenbarligen en nyhet. Det var en yrvaken regering som skådades när debatten tog fart. Marita Ulvskog har nu utlovat att något ska göras med lagstiftningen. Det är välkommet, och vi får hoppas att det också resulterar i konkreta åtgärder. Men lite förundrad kan man kanske ändå vara över att Socialdemokraterna såväl som samtliga andra partier, utom Vänstern och Miljöpartiet, valde att avslå det yrkande om översyn av all lagstiftning som rör pornografi som riksdagen fattade beslut om bara en timme före det att dokumentärfilmen visades för riksdagens ledamöter. Fru talman! Låt mig avslutningsvis framhålla att positiva motbilder i det närmaste saknas helt. Stöd och hjälp i att bygga upp en jämställd och frigjord sexuell identitet är viktigt inte minst för ungdomar, men sex och samlevnadsundervisningen i skolan för i dagsläget en tynande tillvaro - om det är någon tillvaro alls. I stället blir det för många ungdomar TV 1000 och Canal+ som är sexualupplysare, och resultatet är uppenbart. Vi kräver att skolan tar sitt ansvar för att ungdomar får en bra och vettig undervisning i sex och samlevnad och ges tillfälle att föra samtal och ställa frågor. Vi önskar att samtalet ska genomsyras av ett könsperspektiv och att skolan tar till vara kvinnorörelsens erfarenheter. Ska det bli verkningsfullt är det också nödvändigt att diskussionen sker på ungdomars villkor och att de själva får vara med om att lägga upp undervisningen. Det är dags att någonting händer nu, genast, på en gång. Ytterst handlar det om människovärdet.
Fru talman! Jag vill först säga till Kalle Larsson att det inte kan vara lätt att sitta på två stolar. Det som berör mig mest när jag ser porrfilmsklippen i filmen Shocking Truth är ögonen hos kvinnan som medverkar. Med munnen säger hon rakt in i kameran att hon gillar det som hon har utsatts för av de fem männen, men hennes ögon talar ett helt annat språk. Vad vi än tycker om pornografi i största allmänhet och våldspornografi i synnerhet, och vad vi än anser om pornografins påverkan på dem som tittar på den, kan vi aldrig bortse från dem som agerar i filmerna. Vi måste, var och en personligen - inte Granskningsnämnden eller Biografbyrån - själva ta ställning till hur vi skulle reagera om det var vår egen syster, vår egen bror, dotter eller son som agerade. Det kanske borde vara måttstocken för vad som är acceptabelt och inte. Hur vi ser på och behandlar våra medmänniskor berör människovärdets absoluta kärna. Det är inte en särskild sorts människor som förekommer i porrfilmerna. Det är människor med precis lika högt värde som du och jag. Men det vi vet från många undersökningar och vittnesmål är att kvinnor och män som prostituerar sig - och det här är ju en form av prostitution - ofta har utsatts för sexuella övergrepp som barn. De naturliga spärrarna är borta. De har vant sig vid att koppla bort sitt känsloliv, och de känner sig värdelösa som människor. Hur ska de själva orka kräva respekt för sin integritet och sitt människovärde? Det minsta de kan begära är väl att den som förnedrar och kränker dem inte ska ha stöd i lagen för att göra det. Jag kan inte låta bli att tycka att en del reaktioner de senaste dagarna har varit ganska naiva, inte därför att de vänder sig emot vidriga företeelser, utan för att de verkar så nymornade och så yrvakna, helt utan förståelse för de samband som lett till den utveckling vi sett inom pornografin de senaste åren. Det finns faktiskt orsaker till att det händer nu och att det händer här i Sverige. I början av 70-talet när porren släpptes fri fanns en föreställning om att frihet från alla besvärande tabun skulle leda till en frisk och livsbejakande sexualitet. Var och en skulle kunna ta för sig och leva ut, och alla skulle bli nöjda och glada. Och Vänsterpartiet tycks tro att det fungerar så. Men det man glömde då och tydligen glömmer nu, eller inte insåg, var att frihet för en person väldigt lätt blir till tvång för en annan. Lyssna på unga tjejers berättelser om hur de upplever killarnas krav, krav som får sin näring från pornografin! En annan sak som glömdes var att människors längtan efter närhet, sexuell njutning och tillfredsställelse är så stark att det är en av de mest lukrativa branscher man kan ägna sig åt om man vill tjäna stora pengar. Att det skulle leda till att branschen exploaterades borde inte ha varit så svårt att räkna ut. Den gamla sentensen att den som sår vind skördar storm passar väldigt väl in i det här sammanhanget. De som medverkade till att sudda ut alla gränser, både i opinionsbildning och lagstiftning, får ta på sig ett stort ansvar för utvecklingen. Det gick så långt att 1977 års sexualbrottsutredning föreslog att incest skulle bli en laglig handling. Könsmogna flickor kunde ju av fri vilja ha lust att ha samlag med sin pappa, och varför skulle staten ha synpunkter på det? Förslaget stoppades, men det ger i alla fall en bild av hur klimatet varit, och den som har hävdat att det måste finnas gränser och att de måste kunna debatteras har avfärdats och förlöjligats som pryd och sexualfientlig, ungefär som Kalle Larsson gjorde i dag. De som sitter i de myndigheter vi har som ska tolka lagstiftningen är naturligtvis också väl medvetna om att toleransen för vad som ska tillåtas hittills har varit mycket hög, åtminstone hos dem som är tongivande i debatten. Den film som nu upprör så många har inte bedömts innehålla sexuellt våld, bara våldsam sexualitet - på lika villkor, får man förmoda. Det fåtal filmer som har anmälts för efterhandsgranskning har ofta frikänts. Jag har läst domslut där s.k. fistfucking, alltså att man för upp en knytnäve i slidan eller ändtarmen, i utförliga motiveringar på bästa byråkratspråk ansetts inte behöva förorsaka smärta och alltså inte bedömts som våldspornografisk. Man kan ju ha använt sig av bedövningsmedel och salva. Myndigheterna vi har hävdar med bestämdhet att de följer gällande lagar, och alltså att de inte hade kunnat stoppa de aktuella filmerna med hjälp av lagen. Som politiker har vi ansvar för att lagstiftningen blir så effektiv som möjligt och att den anpassas till verkligheten. Då de lagtexter som finns i dag skrevs trodde nog många att de var tillräckliga för att stoppa filmer som dem som ingår i Shocking Truth. Men explosionen av våldsporr på nätet och utbudet i kabelkanalerna visar att lagstiftarna alltid kommer på efterkälken. Men det får ju inte innebära att vi ger upp. Lagarna och tillämpningen av dem måste troligen skärpas. Att t.ex. ge sig på dem som profiterar på verksamheten genom att anknyta till kopplerilagen är ett förslag som presenterades av Prostitutionsutredningen och som har förts fram nu igen. Pröva det gärna, justitieministern! Jag återkommer med fler förslag i mitt nästa inlägg.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

Fru talman! Inger Davidson tycker att jag borde ha svårt att sitta på två stolar samtidigt. Låt mig säga att jag hellre gör det än sover med fienden och därmed uppmuntrar de krafter som faktiskt gynnas av porrindustrin. Men det är kanske så att vi kan bli överens om en del saker. Det vore utmärkt. Jag tror dock att vi får svårt att säga vad man ska göra och vad man ska tacka ja till. Det handlar inte bara om vad man ska stoppa, mota och hindra. Det är där som jag ofta känner att den nymoralistiska tonen i den debatt som har blossat upp faktiskt inte når särskilt långt. Marita Ulvskog vill inte bli kallad yrvaken. Det kan vi acceptera. Låt mig i stället säga oförberedd. Filmen har ju just den fördelen att den har visat oss saker som många uppenbarligen inte tidigare har sett tillräckligt mycket av. Det är just det som är den stora fördelen med filmen. Det är just därför som vi nu måste fullfölja den här debatten och se till att åtgärder verkligen vidtas. Jag kan för Vänsterpartiets del ge några förslag. Vi har diskuterat en översyn av lagstiftningen. Vidare föreslår vi en konsumentbojkott av de kanaler som visar porrfilm, bättre stöd till de kvinnor som vill ta sig ur pornografi och prostitution liksom till kvinnojourer och andra som ger stöd åt utsatta kvinnor och en sex och samlevnadsundervisning värd namnet i skolan. Där ska elever tillsammans med lärare lägga upp undervisningen, gärna med medverkan från kvinnorörelsen. Dessutom föreslår vi ökat ekonomiskt stöd till kommunernas ungdomsmottagningar. De ska inte läggas ut på entreprenad, som sker här i Jag tror också att mycket måste göras av ungdomar själva. Ett startande av jämställdhetsgrupper sker i dag ute på många skolor. Det är kanske så att man själv måste ta tag i sin situation för att någonting ska kunna hända. Det kan vara starten för många ungdomar att göra sig fria från såväl porrindustrins förnedring som nymoralismens inskränkthet. Det är nyckeln till en frigjord och jämställd sexualitet. Det är nyckeln till njutning.
Fru talman! Jag tycker också att det är utmärkt om vi kan arbeta åt samma håll, och det kan vi kanske göra om Kalle Larsson inte är så fruktansvärt rädd för att hamna på samma sida som nymoralisterna - det är han själv som säger det - i Kristdemokraterna. Jag tror nämligen att det finns alla skäl att samarbeta på det här området. Och då handlar det bl.a. om en översyn av lagstiftningen, som vi var inne på. Där skulle kopplerilagen kunna vara ett medel att sätta åt dem som tjänar pengar på detta. Det är ju ändå drivkraften bakom att det hela utvecklas på det sätt som sker i dag. Jag tror också att man borde tillsätta en utredning som kartlägger hur porrindustrin ser ut och vilka distributionsvägar den använder sig av. Det skulle åtminstone vara en inledning till att försöka komma åt det som händer på nätet, även om vi alla vet att det är oerhört svårt. Jag håller självfallet med alla som har sagt att lagstiftningen inte är det enda. Så är det naturligtvis. Det gäller också att påverka värderingar, att skapa opinion, att föräldrar tar sig tid att samtala med sina barn, att sexualundervisningen i skolan handlar om relationer och respekt för partnerns integritet. Men vi ska inte tro att skolan är en institution som kan klara av allt det som vi i resten av samhället inte klarar av. Därför behövs det gemensamma tag från oss alla. Det behövs tydliga vuxna förebilder, inte minst män, som har en positiv kvinnosyn, som står för sina värderingar även i sammanhang när det inte är opportunt - och det är väldigt sällan opportunt att göra det. Det behövs att föräldrar, lärare, psykologer, fritidsledare, idrottsledare och alla andra som möter ungdomar till vardags och hör deras reaktioner och vädjan om stöd från vuxenvärlden hjälper till att skapa opinion mot den här hanteringen som vi alla på ett eller annat sätt vänder oss emot.

Fru talman! Undersökningar visar att skolan har undermålig undervisning i sex och samlevnad. Det har flera av talarna här intygat. Jag lovade att återkomma med några punkter om hur vi vill att undervisningen ska bedrivas i skolorna. Här kommer några. Skolan ska undervisa elever i olika sexuella identiteter. Sex och samlevnad ska vara ett ämne i lärarutbildningen, och dessutom finnas som fortbildning för skolpersonal. Eleverna ska bli medvetna om att porr inte har med verklighetens sexliv att göra. Eleverna ska lära sig skillnaden mellan porr, erotik och sex. Eleverna ska förstå att sex utan kärlek och ömhet oftast är negativt. Ständiga kontroller ska ske för att undvika en utökad prostitution över Internet. Polis, tull och filmlaboratorier ska utöka sitt samarbete i kampen mot barnpornografi. Fru talman! Jag sade inte mycket om pornografi via Internet i mitt första anförande. Men pornografi och prostitution har dessvärre verkligen slagit sina klor i datorerna. Där har de hittat en gyllene framtid. Det är mycket lätt att komma in i program som visar avancerad porr utan att man betalar något. Inför den här debatten tänkte jag att jag måste testa om det verkligen är så lätt som de säger. Jag gick alltså in och skrev ordet porr, sökte och hittade väldigt många webbsidor att komma in på. Dessvärre hade jag stora problem att komma ut ur programmet, och det var en olustig känsla. Vi har ett stort ansvar för att minska utbudet som erbjuds. Jag vet tyvärr inte hur man ska klara av det, men våra sju punkter kan kanske vara ett led i det arbetet. Om vi minskar intresset, och därmed efterfrågan, bör man kunna komma åt det. Vi i Centerpartiet anser alltså att det är viktigt med ansvar hos föräldrar och skola. Vi ska lära våra ungdomar att sex är en kärleksyttring som ska var fin och bestå av ömsesidig respekt för varandra.

Fru talman! Det är ingen överdrift att säga att Norrland, och kanske särskilt Norrlands inland, blöder. Man tappar i befolkning, och man tappar i företagsamhet. Ett akut skäl till att problemen ökar är att man nu har höjt, igen, arbetsgivaravgiften för en del verksamhet i Norrland. Till det kommer mycket höga transportkostnader, särskilt bilkostnader. Norrland med avseende på just de här två frågorna?
Fru talman! Frågor om den regionala balansen i Sverige har diskuterats mycket i den här kammaren. När regeringen i höstas lade fram sin budgetproposition med inriktningen tillväxt och rättvisa för hela landet låg fokus på att det var just hela landet som avsågs. Därför är det viktigt att både de generella och de ekonomisk-politiska insatser som vi gör kan komma hela landet till del. Den allmänna mycket starka ekonomi som vi har för närvarande, med ungefär 3 1⁄2 procents ökning av bruttonationalprodukten inte bara förra året utan även i år, ger också via skatteutjämningssystemet och på andra sätt goda effekter för de delar av landet som nu inte ökar lika snabbt av egen kraft. Därför kommer vi även i vårpropositionen, för att svara på Lennart Daléus fråga, att ta upp ett antal frågor som har just med den regionala balansen att göra.
Fru talman! Nu är ju den här frågan akut. Det har säkert inte undgått finansministern att man i Norrland, inte minst i Tornedalen, ser det som att man står inför en stupstock i sin tillvaro. Då vore det bra om finansministern nu inför vårpropositionen kunde lova dels att denna kommer att rymma en sänkning av arbetsgivaravgifterna för viss näringsverksamhet i Norrland till den nivå de hade tidigare eller lägre, dels att han kommer att vidta åtgärder i vårpropositionen som t.ex. innebär att man kan göra avdrag för de riktiga resekostnader som man har för sin förvärvsverksamhet i Norrland. Kan finansministern lova detta är det klart att tillförsikten kommer att öka något i den dramatiskt akuta situationen i Norrland.
Fru talman! Det finns två olika typer av stöd som gäller inte minst Norrland. Först har vi det s.k. transportstödet. Sedan har vi tidigare haft ett annat stöd som handlade om sänkta arbetsgivaravgifter. Efter en förhandling med EU som en tidigare regering skötte har det blivit så att vi inte har fått behålla de särskilda sänkta regionala arbetsgivaravgifterna från årsskiftet. Nu förhandlar vi med EU om hur vi ska förfara med detta i fortsättningen. Vi är självfallet oerhört intresserade av att kunna hitta sätt att både via transportstödet och annat i fortsättningen se till att glesbygden får goda förutsättningar. Jag vill också gärna ta upp diskussionen om de bensinprishöjningar som skett under senare tid och som naturligtvis har oroat regeringen liksom många andra. Nu har vi sett att detta hänger ihop med de stora internationella oljebolagen och att oljepriset på världsmarknaden har stigit kraftigt under en längre period. Under de allra senaste dagarna har det däremot varit motverkande rörelser. Så sent som i dag såg jag att en del bensinbolag sänker priser med 10 öre. Det får också räknas in i bilden i fortsättningen.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Dramapedagogutbildningen är utrotningshotad. Dramapedagogutbildningen befinner sig i dagsläget i kläm mellan folkbildning och högskola. Situationen, fru talman, blir paradoxal, för behoven är enorma och efterfrågan på utbildade dramapedagoger överstiger tillgången. I dag aviserar bl.a. Ljungskile folkhögskola att man ämnar lägga ned sin dramapedagogutbildning. Dramapedagogutbildningen finns endast vid folkhögskolorna i Ljungskile och Västerberg. Min fråga till utbildningsministern är: Ser utbildningsministern någon möjlighet att ge dramapedagogutbildningen högskolestatus, och hur ser han i så fall på att dramapedagogutbildningen fortsättningsvis skulle kunna bli en högskoleutbildning i stället för en folkhögskoleutbildning?
Fru talman! Stafilidis tar upp en fråga som naturligtvis kräver extra studier för att man ska kunna ge ett säkert svar. När man vill gå från att vara en eftergymnasial utbildning som inte är på högskolenivå till att bli en fullvärdig högskoleutbildning är Högskoleverket den myndighet som utvärderar utbildningen och ser om den är högskolemässig. Även i det här fallet är det förstås den processen man måste gå igenom. Jag skulle vilja föreslå riksdagsledamoten denna väg när det gäller just denna utbildning. Vill han resonera om utbildningen mer i detalj ber jag honom att återkomma med en interpellation i frågan, så lovar jag att ta reda på mer fakta i ärendet.
Fru talman! Sveriges undantag för införsel av alkohol och tobak inom EU upphör att gälla den 1 juli i år. Numera inser även socialministern att någonting kommer att hända den 1 juli. Även om vi inte kommer att få ta in 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl, vilket jag i och för sig hoppas att vi ska få, kommer det att ske någon förändring.
Fru talman! Skälet till att Sverige från början har begärt och haft särskilda införselregler när det gäller alkohol och tobak är att vi har velat värna om folkhälsan. Sverige är i dag det land inom EU som har den lägsta dödligheten till följd av alkohol. Vi är oerhört angelägna om att behålla denna goda position ur folkhälsosynpunkt, och därför har vi sedan en tid tillbaka aktualiserat frågan om en förlängning av de särskilda införselregler vi har. Vi är nu inriktade på att via en bra överenskommelse med EU fortsätta att slå vakt om folkhälsoperspektivet när det gäller införselreglerna.
Fru talman! Jag kan då konstatera att finansministern till skillnad från socialministern inte inser att någonting kommer att ske den 1 juli. Även om vi inte kommer att få ta in full ranson kommer någonting att ske. Då är min andra fråga, eftersom finansministern vägrar att svara på min fråga utan pratar om något helt annat, om finansministern delar skatteutskottets inställning när det gäller detta. Skatteutskottet skrev i slutet av förra året att "det skulle vara svårt för Sverige att upprätthålla en hög prisnivå på alkoholdrycker utan det svenska undantaget från EG:s regler om införsel". Det betyder att det finns en koppling, och om någonting händer måste man sänka de höga alkoholskatter som vi har i Sverige.
Fru talman! Det finns många om-frågor i varje förhandling. För regeringen och för mig är det viktigt att nå ett bra resultat i den förhandling vi har inlett med EU för att kunna vidmakthålla den goda position vi har som det land som har de lägsta alkoholskadorna i Europa. Det är vårt primära syfte. Vi är självfallet medvetna om att om vi når en överenskommelse med EU kan det komma att ändra förutsättningarna för vår alkoholpolitik i fortsättningen. Då får vi överväga vilken typ av insatser som behöver göras. Nu är vi inriktade på att nå ett gott resultat. Jag hade hoppats att frågeställaren hade velat instämma, vilket hon tyvärr inte gör, i syftet att vi även i fortsättningen ska kunna ha en bra folkhälsopolitik med hjälp av de särskilda införselregler vi kan komma överens med EU om.
Fru talman! Jag har en fråga till Leif Pagrotsky. Vi har redan nu i februari sett att det dyker upp nytt mode. Vårmodet kan vi nu se exempel på i skyltfönster runtom i stan. Jag ska inte be statsrådet Pagrotsky recensera det kommande vårmodet men jag skulle vilja ha några kommentarer om hur han ser på EU:s kvoter, vad de betyder för vårkläderna och kanske även för höstkläderna framöver.
Fru talman! Jag undrar varför jag inte får kommentera vårmodet men jag ska göra en ansträngning att avhålla mig från det. Vi har ju en ganska restriktiv politik i EU vad gäller import av kläder i form av kvoter som gör att man får ta in ett visst antal T-shirtar, ett visst antal byxor och ett visst antal kilo av en del andra kläder. Det gör att klädpriserna drivs upp i Europa, också i Vad som händer nu när vi har en konjunkturuppgång i Europa är att efterfrågan på alla sorters kläder stiger men kvoterna är oförändrade i antal styck eller antal kilon. Det innebär alltså att de blir snävare och snävare i förhållande till efterfrågan. Priserna kommer att drivas upp rejält på kläder under loppet av det här året, i takt med att kvoterna tar slut. Vi har sett att en kraftig sänkning av klädpriserna i januari har bidragit till att konsumentprisindex sjönk med 0,4 % enligt de siffror som presenterats i dag men jag tror att det kommer att vända under året. När kvoterna tar slut får vi se prishöjningar. Vi jobbar för att denna dumma politik ska förändras och för att vi ska få billigare kläder i Europa.
Fru talman! Såvitt jag förstår av statsrådet Pagrotskys inlägg kan det här ha väldigt stor betydelse för prisbilden framöver när kvoterna för de olika kläderna tar slut. Skulle vi kunna få en siffra för vad det här uppskattas göra för mig som konsument eller för Sverige totalt och också få besked om det här har betydelse om jag köper en T-shirt från Kina eller från något annat land? Finns det olika regler för olika länder som exporterar till oss?
Fru talman! Det är ett extremt komplicerat byråkratiskt system med nationella kvoter för varje land och handel i kvoträttigheter mellan olika fabrikörer. Det är ett i grunden osunt system. Kvoterna håller på att ta slut vad gäller Kina och då kommer i stället handel med kvoter från Bangladesh. Detta kommuniceras på ett sinnrikt sätt. Problemet är att systemet i grunden är sjukt och bör avskaffas. Om hela Europa i dag hade haft det system för klädhandel som vi hade innan vi blev medlemmar i EU - dvs. inga regler alls utan en normal handel som vi har för andra varor - skulle Europas konsumenter kanske ha sparat 100 miljarder kronor. Det är ju en hygglig skattesänkning, en hygglig prissänkning och en hygglig sänkning av inflationen och därmed också av ränta och annat. Det tycker jag ska vara ett mål för Europa att åstadkomma, och detta driver Sverige i handelsförhandlingarna. Vi har starka motståndare men det blir också en och annan ytterligare som stöder oss i denna strävan. Europas barnfamiljer och Europas familjer i övrigt behöver billigare kläder, och Europas centralbanker behöver lägre inflation.
Fru talman! För ett år sedan fick vi en ny miljölagstiftning. Jag vill ställa en fråga miljöministern. Hos polisen hopar sig nu anmälningarna mot miljöbalken. Men det är viktigt för trovärdigheten och för efterlevnaden av gällande lagstiftning att någonting görs nu. Vad pågår för att råda bot på de här stora bristerna?

Fru talman! Enligt uppgift har anmälningarna på mycket kort tid mer än fördubblats. Det finns uppgifter om att det skulle behövas dubbelt så många poliser som vi har i dag för att på ett någorlunda tillfredsställande sätt kunna ta itu med de här anmälningarna. Mot den bakgrunden tycker inte jag, fru talman, att miljöministerns svar är tillfredsställande - att man ska se över gällande lagstiftning. Det behöver vi också men någonting måste ju ske omgående när det gäller resurserna för att minska högarna av anmälningar. Risken att vi får en sämre efterlevnad av gällande lagstiftning är oerhört stor om högarna av anmälningar bara fortsätter att växa.

Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. I tisdags i en interpellationsdebatt fick jag av skolministern meddelandet att forskningsområdet kunskap om handikappvetenskap inte skulle stödjas av departementet med resurser. Utbildningsministern, som valde att inte svara på min fråga om forskningen när det gäller det här, hälsade att varje lärosäte skulle ta ansvar för sina kostnader. Men Centrum för handikappvetenskap är en forskningssatsning i vårt landet som är unikt för landet. Det finns ingen annanstans, inte ens i Europa. Det här är ett samarbete mellan två lärosäten, mellan Jag skulle vilja fråga utbildningsministern: Finns det ingen öppning när det gäller att stödja uppbyggnaden av ett så eftersatt kunskapsområde som handikappvetenskap är och som det dessutom finns ett stort samhälleligt behov av i dagens Sverige?
Fru talman! Först till detta med vem som svarade på interpellationen. Yvonne Andersson har ju traditionen att lämna interpellationer till regeringen som spänner över vida fält och det har jag stor respekt för. Ofta är det ju så med verkligheten att den spänner över fler fält än statsrådsindelningen kan visa. Då blir det så att vi får göra en bedömning av vad Yvonne Andersson frågar mest om och sedan försöka fördela ansvaret till det statsråd som får gå upp och svara. Ställ gärna ytterligare frågor och vinkla det ytterligare mot mitt håll så svarar jag gärna på de frågorna! När det gäller själva sakfrågan är handikappvetenskap och forskning kring handikappfrågor naturligtvis ett väldigt viktigt forskningsfält. Det är ett mycket intressant initiativ från Linköpings och Örebros universitet att tillsammans bygga upp ett centrum för handikappvetenskap. De har också goda förhoppningar om att få finansiärer från många olika håll - Naturligtvis vill de också att regeringen ska vara med och stödja. Men vi sitter inte inne med pengar givna av riksdagen för att från vecka till vecka ge nya resurser till olika initiativ, utan de värderingarna gör vi i samband med forskningspolitiska propositioner t.ex. Men visst finns det gott hopp för ett så gott initiativ att få ett stöd om det håller en bra vetenskaplig kvalitet och lockar till sig starka forskare. Vidare handlar det om att få tillgång till statliga pengar, inte minst via forskningsråd.
Fru talman! Det är angenämt att få det här svaret nu. Jag är också angelägen om att det - eftersom det har varit en uppbyggnad och det nu felas resurser bl.a. till tillräckligt med professorer och till några fler doktorander; det ska ju vara bärande i utvecklingen - öppnas sådana möjligheter för just handikappvetenskap som kunskapsområde. Därför skulle jag önska att man kanske mera tydligt kunde ge det. Vidare får jag kanske lägga fram en önskan om att regeringen möjligtvis tänker på detta i vårpropositionen. Jag må då säga att de medel - 8 miljoner kronor - som skolministern har överlämnat till Skolverket är såvitt jag förstår öronmärkta för barn och ungdomsskolan.
Fru talman! Som Yvonne Andersson känner till vill ju jag att våra universitet och högskolor verkligen tar sig en funderare på de resurser som de redan har. Det rör sig om rejäla resurser till fritt förfogande för forskning. Man bör också ställa sig frågan: Vad är viktigast för oss? Vilka är våra starka sidor? Vad vill vi bygga upp för nya forskningsfält? Då måste man också komma ifrån traditionen att det bara går att skapa nytt om man får en ny peng från regering eller riksdag.
Men här gäller det också högre utbildning och andra villkor för funktionshandikappade.
Man kan faktiskt prioritera med de stora resurser som man har. Det är så jag tolkar Örebros och Linköpings initiativ. Här har man sett ett fält, ett mycket viktigt område, där man kan göra en stark insats. Då får man se över sina resurser och prioritera detta område. Gör man det på ett bra sätt är jag säker på att också de statliga insatser som finns via forskningsråden vill vara med och stötta. Det är nu väldigt mycket upp till universiteten i Linköping och i Örebro att driva detta framgångsrikt, och vi kommer att följa det med stort intresse.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern som rör luftföroreningar från sjöfarten. De flesta fartyg saknar i dag helt avgasrening. Ofta använder man också väldigt högsvavlig bunkerolja. Nu finns det några rederier - bl.a. svenska - som har ett lite mer utvecklat miljötänkande och som har investerat i katalystisk avgasrening på sina fartyg och använder lågsvavlig bunkerolja. På senare tid har det visat sig att det blir allt svårare för dessa rederier att få tag i bunkerolja med lämplig kvalitet i Europas hamnar. Det hindrar att fler fartyg utrustas med katalytisk avgasrening. Min fråga till miljöministern blir därför hur han kommer att agera för att få till stånd internationella överenskommelser som ger tillgång till miljövänlig, lågsvavlig bunkerolja, i första hand i Europas hamnar.
Fru talman! Jag är väldigt tacksam för att få den här frågan eftersom jag inte tidigare har hört att det skulle vara problem med att skaffa bunkerolja. Det är klart att om problem av det här slaget hindrar en miljövänlig sjöfart ska jag naturligtvis se vad vi kan göra åt det. Det blir väl närmast för mig att ta kontakt med Björn Rosengren så får vi diskutera hur vi ska gå vidare. Sedan håller jag gärna med om att sjöfarten är upphov till större miljöproblem än vad vi många gånger tror. Jag har fått uppgift om att utsläppen av t.ex. kväveoxider från den internationella sjöfarten i Östersjön är ungefär tre gånger så stora som hela utsläppet av kväveoxid från det svenska fastlandet. Utsläppen av svaveldioxid är ungefär lika stora. Detta är alltså ett problem som ligger ovanpå de andra sjöfartsproblem som vi inte minst i dag har uppmärksammat när det gäller fågeldöden och hotet mot fåglarna. Men jag ska följa upp den här frågan så bra som möjligt.
Fru talman! Jag har varit i kontakt med SCA och Modo som använder bl.a. den här typen av fartyg. Under de senaste månaderna har de fått allt större problem med att få tag i lågsvavlig bunkerolja. Det är väldigt bra om miljöministern vill driva frågan.
Fru talman! Jag hörde i en intervju med Thomas Östros i början av månaden att han är skeptisk till institutforskning. Han menade att den inte skulle skapa den spetskompetens som näringslivet efterfrågar och behöver och att den inte skulle vara konkurrensutsatt. Vad menar Thomas Östros med det uttalandet? Och vidhåller han denna åsikt?
Fru talman! Det som står i tidningen är alldeles korrekt. Det kan jag för en gångs skull säga när jag har blir påhoppad för något som har stått i tidningen. Det jag menar är att all god forskning måste ha en konkurrensutsatt situation. Det är en väldigt speciell miljö. Om forskning verkligen ska leda framåt måste den bedrivas på en internationell nivå. Då finns det ett klassiskt problem som alla länder brottas med. Om man försöker att institutionalisera forskningen, skapa ett institut för en viss inriktning måste man vara noga med att detta ständigt omprövas. Det är det som är min poäng. Det finns sådana risker, men det betyder inte att alla institut bedriver dålig forskning. Man kan mycket väl ligga mycket långt framme om man har inriktningen att ständigt vara beredd på att utvärderas om omvärderas. Det var det som var min poäng i tidningen Dagens Industri, och det vidhåller jag å det bestämdaste.
Fru talman! Då vore det bra om Thomas Östros inte generaliserade på det här området. Ett område som jag känner väl till är skogsindustrins forskningsinstitut. Det är ett exempel på precis motsatsen. Där har man verkligen skapat en svensk spetsteknologi som efterfrågas över hela världen och som därmed är konkurrensutsatt. Jag tycker inte att man ska kasta ur sig sådana generella påståenden som delvis svärtar ned den mycket förnämliga forskning som vi har på flera svenska institut.
Fru talman! Jag var korrekt citerad om forskningsinstituten. Ett dilemma är ju att om man talar länge om en sak kanske inte allt kommer i tidningen. Visst är det så att man inte ska generalisera och man ska inte säga att all institutionsforskning är dålig. Carl G Nilson tog upp ett exempel på en väl fungerande forskningsverksamhet. Men det är en generell sanning att det bör ske en ständig omvärdering, omprövning och konkurrensutsättning. Det är viktigt att ha med sig när man bygger upp institut med särskilda inriktningar, att man inte låter det stelna. I så fall hamnar man i det läget att man använder resurser på ett felaktigt sätt. Det tror jag att Carl G Nilson och jag är helt överens om.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. Sverige har återigen fått kritik från EU för att vi inte är tillräckligt bra när det gäller naturvården. I det här fallet handlar det om art och habitatdirektivet samt fågeldirektivet och avsättningar av områden inom någonting som kallas Natura 2000. Sverige avsätter för få områden och skyddar inte de arter som enligt dessa direktiv ska ges bra förutsättningar att finnas kvar. Nu har WWF, Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening kommit med en skugglista för Natura 2000 där man visar vilka områden som skulle ha kunnat vara med i denna satsning. Man tar upp över 2 700 områden, t.ex. Tönningefloarna, myrområden som hotas av torrtäckt, Kosterrännan,
Fru talman! Det här är ett väldigt knepigt direktiv. Det är ju inte bara Sverige som har hamnat i en diskussion med kommissionen om tillämpningen av det, utan det är flera länder som redan dragits inför domstolen och flera länder som liksom Sverige kan dras inför domstolen. Det pågår från svensk sida en diskussion med kommissionen om hur man ska tolka olika inslag i direktivet och hur vi ska kunna uppfylla det. Jag utgår ifrån att vi kommer att kunna klara ut det utan att hamna i domstolen. Sedan vill jag tillägga att Sverige egentligen är ett av de mest framgångsrika länderna i det här avseendet. Jag tror att vi är nr 4 av de 15 länderna när det gäller antalet utpekade naturområden. Det är fel att vi klär oss i säck och aska och säger att vi tillhör de sämsta i klassen. Det gör vi inte heller på det här området.
Fru talman! De länder som har många skyddsvärda biotoper och många arter kommer naturligtvis att få bära en större del av bördan i Natura 2000. Det är självklart att det är så. Sverige har en mängd arter som behöver skyddas, t.ex. lax, utter, flodpärlsmussla, många orkidéer, många fladdermusarter och många fågelarter. Problemen med de områden som har avsatts är att det finns många naturtyper som innehåller många hotade arter där det inte finns tillräckligt stora områden för att vi ska kunna garantera att de hotade arterna och naturtyperna blir kvar i framtiden. Jag skulle vilja höra: På vilket sätt kommer skugglistan för Natura 2000 att kunna utnyttjas? Här har Naturskyddsföreningen, ornitologerna och WWF verkligen gått igenom kommun för kommun för att se efter vilka områden som har höga naturvärden med hotade arter som skulle behöva skyddas. Finns det möjlighet att använda den listan på ett konstruktivt sätt och se till att Sverige i alla fall så småningom blir bäst i klassen?
Fru talman! Det ska vi självfallet göra. Gudrun Lindvall vet ju också att det pågår ett arbete för att vi ska kunna anmäla fler än de ca 2 000 områden som vi hittills har kunnat anmäla. Om jag inte minns alldeles fel kom Naturvårdsverket ganska nyligen med ytterligare 900 områden som man kan lägga till listan. Det är riktigt att en del naturområden inte är tillräckligt bra täckta i det svenska förslaget hittills. Men det arbetar vi aktivt på att fylla igen. Med det utmärkta arbete som Världsnaturfonden har gjort med den här listan, med det utmärkta arbete som pågår på Naturvårdsverket och med den konstruktiva dialog som jag hoppas att vi kan ha med kommissionen är det självfallet också min ambition att vi ska vara bäst i klassen så snart som det är möjligt.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Det förekommer en livlig trafik med lastbilar över gränsen mellan Sverige och Norge. Den gränsnära transporten har ett problem i dag. De svenska åkarna har inte samma förhållanden som de norska. En svensk åkare får ta med sig 200 liter diesel när han åker in i Norge. Om man då betänker att åkerier kanske gör 8-10 transporter per dygn blir det en ohållbar situation. Min fråga till statsrådet är om han är beredd att ta upp förhandlingar med norrmännen för att vi ska få likartade regler med norrmännens, för de får komma in i Sverige med 400 liter diesel.
Fru talman! Jag har faktiskt precis sjösatt ett arbete mellan den norska och den svenska regeringen för att kartlägga den här typen av krångel i gränsbygderna mellan våra länder. Knut Vollebæk och jag har kommit överens om att vi ska försöka surfa på vågen efter Öresundsbroarbetet, där vi har lärt oss att arbeta med den här typen av olika regler på två sidor om en gräns som håller isär och försvårar näringsutbyte och snedvrider konkurrensen mellan näringsidkare i gränstrakterna. Arbetet har precis börjat. Vi har utsett olika tjänstemän att delta i olika arbetsgrupper. Jag ska se till att den här frågan också blir föremål för belysning i det arbetet. För dagen har jag inte något mer detaljerat att säga om själva sakfrågan, men jag ska se till att den blir föremål för ordentlig belysning.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Man får hoppas att det som är sjösatt inte sjunker. När ni finner ett konkret och ganska enkelt problem som detta är får det inte fastna i en utredning, utan vi kan kanske stegvis fatta beslut när ni kommer fram till att detta kan göras något åt.
Fru talman! Jag ska göra mitt bästa för att se till att denna farkost inte sjunker. Vad arbetet leder fram till och vad vi lyckas göra tillsammans med våra norska vänner kanske jag kan återkomma till riksdagen med när arbetet har kommit en bit på väg, om det inte har sjunkit dessförinnan. Låt oss se hur det blir.

Fru talman! Enigheten mellan EU-ländernas 14 regeringar har varit mycket stor. Där vill alla gå på samma linje, nämligen att så länge det främlingsfientliga och konservativa partiet finns med i regeringskonstellationen i Österrike ska vi inte ha bilaterala möten med representanter för regeringen, alltså med ministrarna. I Europaparlamentet var det inte riktigt lika stor enighet. Det var ju en del partier som svajade där. Det som jag tycker är mest trist är att representanter för Wijkman, har ifrågasatt vårt agerande. Hans och andras agerande, att ifrågasätta vad regeringarna gör, innebär att kraften reduceras i det som vi gör. Jag hoppas att vi alla ska stå stadigt och fast mot den främlingsfientlighet som finns i Haiders parti.

Fru talman! Jag har också noterat det. Och jag förstår Jerzy Einhorns reaktion, för han är verkligen en man som har varit med om mycket och som känner de här stämningarna. Därför vill han naturligtvis att hans partigrupp ska stå stadigt i den här frågan och tydligt ta avstånd från Haiders parti och också stödja det som EU-ländernas regeringar för övrigt gör för att markera att det här accepterar vi inte. Det här är väl en sak som kristdemokraterna får klara upp inom partiet, men det är lite sorgligt, tycker jag, att de svajar i den här frågan.
Fru talman! Från vissa håll framförs ambitioner att skapa breda överenskommelser inom familjepolitiken. I det sammanhanget nämns ibland maxtaxan. Som vänsterpartist och engagerad i frågan om den allmänna förskolan och maxtaxan är jag intresserad av att det konkreta arbetet med denna generella välfärdsreform fortskrider. Vi har ju tillsammans i budgeten, tre partier, avsatt resurser för att reformen ska genomföras. Vi har också angett någon form av inriktning. Min fråga till finansminister Ringholm blir då: Finns det någon anledning för mig som vänsterpartist att med anledning av bl.a. diskussionen om samordnad, gemensam och bred familjepolitik hysa någon som helst oro för att regeringen är på väg att ändra sin inställning i fråga om allmän förskola och maxtaxa?
Fru talman! Mitt svar är väldigt tydligt. Motiven för att regeringen och socialdemokratin har fört fram förslaget om maxtaxa är en kombination av omsorg om barnen och möjligheter att införa en allmän förskola och att öka människors, framför allt kvinnors, möjligheter till utträde i arbetslivet eller ökad arbetstid. Vi är självfallet beredda att diskutera den tekniska utformningen för att nå ett gott resultat, men i själva idén bakom maxtaxereformen står vi väldigt fast.
Fru talman! Jag är nöjd med svaret. Det innebär att jag kan leva lite lugnare och se fram emot ett samarbete med regeringen för att genomföra och ta fram bra förslag i den här frågan. En mycket konkret följdfråga: Kan vi alltså med säkerhet se fram emot att den aviserade propositionen i frågan läggs fram i maj?
Fru talman! En särskild arbetsgrupp har gått igenom den här frågan. För närvarande går man igenom de remissvar som har kommit in på arbetsgruppens rapport. Sedan kommer naturligtvis de tre berörda partierna att diskutera utfallet av remissmaterialet. Därefter får vi ta ställning till hur förslag och annat ska utformas i fortsättningen.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson som handlar om miljöforskning, med lite annan inriktning än den tidigare frågan. Jag var närvarande på ett seminarium i går där miljöministern yttrade sig mycket positivt om svensk miljöforskning. Men trots att vi har en avancerad miljöforskning i Sverige får våra forskningstjänsteföretag en försvinnande liten del av den internationella uppdragsforskning som upphandlas av bl.a. EU. Om forskningen sker från svenska företag kan Sverige uppnå stort förtroende och en starkare förhandlingsposition i EU. Det visar resultatet på försurningsområdet, där det svenska förslaget till försurningsstrategi för EU fick stort gensvar.
Fru talman! Ja, det har jag uppmärksammat. Jag har också uppmärksammat att Sverige märkligt nog inte ligger särskilt långt framme när det gäller miljöteknikexport totalt sett. Det borde vi kunna göra med tanke på den höga klass som den svenska miljöforskningen, den svenska miljöteknikutvecklingen, håller. Däremot har jag inte något riktigt bra recept för hur man ska främja de här svenska företagens deltagande. Men låt mig gärna fundera på det. Sedan är det riktigt att jag menar att miljöforskningen är oerhört viktig på det område som vi diskuterar nu, men också för miljöpolitikens utveckling i allmänhet. Jag brukar alltid säga att det inte finns något politiskt område som är så forskningsberoende som just miljöpolitiken. Man kan se att de miljöpolitiska framstegen hela tiden har byggts under av gedigna forskningsinsatser. Där har svenska forskare ofta spelat en mycket framträdande roll när det gäller allt från försurningen till klimatfrågan.
Fru talman! Science comes from nature sade miljöministern i går, och det tycker jag var väldigt bra sagt. Flera länder i EU har identifierat den forskningsnära tjänstesektorn som viktig och utarbetat strategier för hur man ska kunna verka på denna marknad. Strategierna omfattar i flera fall en långsiktig koncentration av kompetens och särskilt stöd till marknadsförings och offereringsarbete. De framgångsrika och seriösa svenska företagen i forskningstjänstebranschen borde få samma hjälp som motsvarande företag i Europa med att konkurrera om dessa intressanta uppdrag. Om miljöministern håller med mig, kan man då vänta sig att ministern ser över möjligheterna att stödja den svenska forskningssektorn på detta område?
Fru talman! Jag lovar att jag ska se över det. Jag har ju de två viktigaste ministrarna med mig här i dag, handelsministern och forskningsministern. Vi kanske ska ta ett snack direkt efter den här frågestunden.
Fru talman! Jag har också en fråga om sjöfarten. Denna gång gäller det inte vad som går ut i luften utan vad man tyvärr släpper ut i vattnet. I helgen blev vi återigen upplysta om att man hade släppt ut en massa olja i vattnet utanför Öland med följd att fåglar dog. Vi har också i veckan sett rapporter från WWF, alltså Världsnaturfonden, om att alfåglarna utanför Gotland håller på att - om inte dö ut så i varje fall bra nära - på grund av massvis av diffusa utsläpp, alltså sådana utsläpp som man inte upptäcker. Min fråga till miljöministern blir om ministern tänker vidta några åtgärder och i så fall vilka för att få stopp på dessa marodörer, som man kan uttrycka det som.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag liksom många andra människor runtom i Sverige, och i andra länder också, delar det ursinne som man måste känna inför det som händer. Det här är ett problem som uppmärksammats i decennier. Ändå fortsätter detta skurkaktiga beteende och detta hot mot vattnets kvalitet och djurlivet - inte minst fågellivet. Nu håller vi på att göra en massa saker. Inom Östersjöstrategin har vi en politik som innebär att vi etablerar mottagningshamnar för oljespill runtom hela Östersjön, alltså gratis mottagningsanläggningar. Den utbyggnaden går ganska bra. Vi kommer att ha sådana mottagningsanläggningar runt hela Östersjön inom något år, kan jag säga. Vi har ju en utredning som vi nu håller på att göra proposition av som innebär en hårdare uppföljning av de här brotten, hårdare påföljder för dem som släpper ut olja i vattnet, en starkare åklagarinsats och starkare övervakningssituation. Vi intensifierar också den flygövervakning som sker i området.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är positivt att någonting är på gång. Det här har som sagt pågått under många år. Att mottagningsstationer byggs ut är också positivt. Men jag skulle vilja ställa en följdfråga. Ett av problemen har ju varit att identifiera de här utsläppen. Det har talats om märkning av oljelaster osv. Jag skulle vilja höra om miljöministern har något svar på frågan om det är möjlig att vidareutveckla den här tanken. Det undrar jag eftersom trafiken med olja i framför allt Östersjön ökar väldigt kraftigt. De här problemen lär inte bli mindre om vi inte kan beivra utsläppen så att de som eventuellt ser möjligheten att bli av med en besvärlig last genom att dumpa den i havet slutar med det.
Fru talman! Jag fortsätter den genomgång jag var inne på tidigare. Vi intensifierar flygövervakningen. Vi ger flygövervakningen bättre instrument, vilket också är ett redskap för att öka möjligheten att identifiera varifrån utsläppen kommer. Det sker alltså en hel del, och det sker en hel del som vi naturligtvis måste hoppas kommer att ge påtagliga resultat. Men jag är ändå inte nöjd med det som har gjorts hittills, utan jag vill gärna hitta nya vägar att angripa det här problemet på parallellt med det vi håller på med. Dit hör t.ex. att med olika kemiska modeller ytterligare öka möjligheterna att identifiera varifrån lasten kommer. Dit hör att se över farlederna och se hur de är lokaliserade i relation till olika fågellokaler. Nu visar det sig ju att det inte finns någon farled just vid Hoburgen. Där kan det finnas behov av andra insatser för att skydda det här. Så det finns mer att göra, och jag kommer att arbeta ganska mycket med den här frågan den närmaste tiden. Till att börja med ska jag åka till Karlskrona på fredag i nästa vecka för att vara med vid en flygövervakning. Jag ska försöka ta del av allt som sker. Jag ska besöka en mottagningsanläggning. Jag ska också träffa åklagare Alhem, som har gjort utredningen, för att på det sättet verkligen sätta mig in i hela frågeställningen.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Min fråga berör egentligen samma ämne som Lennart Daléus tidigare fråga, nämligen situationen i Norrbotten. Finansministern har delvis svarat på den. Men jag har en lite annorlunda frågeställning och ett lite annorlunda problem. Företagen i Tornedalen har oerhört svårt att konkurrera med motsvarande företag i norra Finland på grund av att det är sämre företagsklimat på den svenska sidan. Två orsaker har nämnts, nämligen bränsleskatterna och skillnaderna när det gäller arbetsgivaravgifter. I Övertorneå betalar en företagare 33 % i arbetsgivaravgift, och två kilometer längre österut betalar en företagare bara 22 % i arbetsgivaravgift. Läget är akut, och åtgärder behövdes egentligen redan i går. Nu pågår det förhandlingar mellan svenska företagare och myndigheter i Finland och kommuner om att svenska företag ska flyttas över till den finska sidan. Det innebär att ytterligare arbetstillfällen försvinner.
Fru talman! I våra gränstrakter, oavsett om det är mellan Sverige och Finland, Sverige och Norge eller Sverige och Danmark, så finns det naturligtvis ett antal sådana skatteproblem och andra problem som vi ständigt måste se över. Vi har särskilt studerat vad som händer exempelvis i vårt grannland i söder, Danmark, i samband med Öresundsbrons öppnande längre fram i år. För att se hela bilden måste man ta in inte bara skattesituationen, som är viktig, vilket påpekas i frågan, utan också andra förutsättningar som företagen har. Och det ingår naturligtvis i hela vår översyn av regionalpolitiken att se till att vi kan skapa jämbördiga villkor för våra företag, så att de kan vara framgångsrika även i dessa gränstrakter.
Fru talman! Jag har en kort följdfråga. Båda länderna är ju med i EU. Borde inte en harmonisering av skatter och avgifter kunna ske också mellan Sverige och Finland? Jag skulle vilja föreslå något av det som Leif Pagrotsky föreslog, nämligen att man skulle sjösätta en plan som löser problemen med skillnaderna mellan Sverige och Finland, nämligen att man skulle surfa på någon liknande våg för att också förhållandena mellan Sverige och Finland ska bli bättre.
Fru talman! Det pågår ett väldigt viktigt arbete inom EU just när det gäller skattefrågorna. Och det har under detta år och förra året gjorts en genomgång av över 300 olika lagar som finns i de 15 EU länderna och som handlar om s.k. skadlig skattekonkurrens företagen sinsemellan, dvs. där vissa företag har förmåner som gör att de kan agera på ett annat sätt än företag i andra länder. Av dessa över 300 lagar som man har gått igenom visar det sig att det bara finns några enstaka lagar som berör Sverige. De flesta finns i andra länder. Och om man kan få till stånd en annan ordning där, dvs. att ta bort dessa skadliga skattekonkurrenslagar, så skulle det skapa mycket större jämbördighet företagen emellan. Det är alltså en viktig insats som EU kan göra, att skapa mer schysta, korrekta och likvärdiga skattevillkor med den typen av lagstiftning mellan våra länder.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern. De höga bensinpriserna är ju pressande för många människor. Priserna bör därför sänkas. Det är viktigt att vi får fram alternativa bränslen också. För ett år sedan lovade regeringen i vårpropositionen att den skulle gå till EU-kommissionen och begära skattebefrielse för alternativa bränslen som etanol och rapsmetylester. Vid skatteutskottets behandling fick vi information om att någon sådan ansökan från Sveriges regering ännu inte föreligger. Varför har regeringen inte gått till EU-kommissionen och begärt skattebefrielse för dessa alternativa bränslen?
Fru talman! Beträffande frågan om skatter på bensin i sin helhet, som jag berörde i en tidigare fråga från Agne Hansson, kan jag tillägga, utöver det som jag sade förut, att jag tycker att det ur konkurrenssynpunkt är intressant att konstatera att det tydligen kostar 30 öre mer att ta fram en liter bensin i Sverige än i andra EU-länder. Det visar att det är någonting som inte fungerar i konkurrensen på den svenska marknaden. Det är en viktig fråga att följa upp även i fortsättningen. När det gäller att ta fram alternativa bränslen av olika slag har vi för närvarande ett stort arbete på gång att se över hela energibeskattningen. Jag hoppas att vi inom kort kan ta fram ett material för en diskussion mellan de politiska partierna kring energibeskattningen. I det sammanhanget ska vi också belysa dessa frågor.
Fru talman! Min fråga gällde varför regeringen inte har handlat när det gäller att hos EU kommissionen begära att i Sverige få skattebefria etanol och rapsmetylester för att få fram de alternativa bränslena. Eftersom miljöministern är här ställer jag en fråga till honom: Ringholm att gå till EU-kommissionen om ingenting har hänt i Regeringskansliet på ett år?
Fru talman! Det händer ju redan nu ganska mycket. Det finns ett antal olika projekt som vi bedriver i Sverige i dag på det här området. Förmodligen avser Agne Hanssons fråga det faktum att vi har bestämt oss för att nu göra en ordentlig utvärdering av de projekt som pågår innan vi ansöker om att kunna göra nya projekt. Och den utvärderingen är finansministern och jag överens om ska ske så fort det är möjligt. För mig som miljöminister, och säkert också för finansministern, är det oerhört viktigt att vi har en bra och framåtsträvande progressiv verksamhet när det gäller att hitta alternativa bränslen. Men då måste man också från tid till annan utvärdera den och se att man är inne på rätt spår och att det är rätt projekt som man bedriver.
Fru talman! Även min fråga är riktad till miljöministern. Den gäller tillämpningen av miljöbalken. Det är ju en väldigt ny lag, och jag tänkte höra med miljöministern vad han anser om att t.ex. en tillsynsmyndighet, det kan vara en länsstyrelse eller en miljö och hälsovårdsnämnd, som under ett antal månader har utrett ett ärende och sedan utfärdar ett åläggande. Den som då så att säga drabbas är då skyldig att svara inom tio dagar. Vad jag menar är att man bör få rimlig tid på sig att själv handlägga det. Det kan ju vara olika tekniska lösningar som behöver utredas och som man ska ta ställning till. Så för att nå ett gott resultat bör man alltså få rimlig tid på sig för handläggning. Jag vill höra miljöministerns inställning.
Fru talman! Självfallet ska dessa tillstånd hanteras så att man kan få ett beslut så fort som möjligt. Och det gäller länsstyrelser, och det gäller naturligtvis också den kompletterande information som länsstyrelserna kan behöva ta in. Å andra sidan är det självfallet rimligt, eller nödvändigt, att man också har utrymme för att ta fram en bra och fullödig information som krävs för tillståndet. Jag vill inte kommentera exakt detta exempel. Men jag utgår ifrån att det är möjligt att komma överens med en länsstyrelse om att man behöver lite längre tid för ett bra material om man nu har fått bara tio dagar på sig. Jag har en känsla av att den här typen av problem ofta kan lösas ganska obyråkratiskt.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Efter miljöministerns svar så kanske det går lättare att komma överens med berörda parter.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. I år har Högskoleverket dragit tillbaka examensrätten för sex olika högskoleutbildningar inom vård och social omsorg. Det gäller bl.a. blivande sjuksköterskor och tandhygienister vid olika högskolor. Motiveringen är att utbildningarna inte är högskolemässiga. Jag tycker att det är bra att utbildningar med låg kvalitet dras in. Samtidigt är väl det inträffade ett exempel på att högskolans utbyggnad inte alltid har skett med kvaliteten i fokus. Men en viktig fråga är hur det går för studenterna som befinner sig mitt i pågående utbildning. Vilket ansvar anser utbildningsministern att högskolan ska ta för att studenterna ska drabbas så lite som möjligt och för att de ska kunna slutföra sin utbildning smärtfritt?
Fru talman! Det är väldigt viktigt att vi har en väldigt stark kvalitetsutvärdering av all högskoleutbildning i Sverige. Det är också innebörden i det förslag som regeringen har lämnat till riksdagen. Alla våra utbildningar och alla ämnen ska regelbundet utvärderas. Och Högskoleverket är den myndighet som ska stå för utvärderingen för att man ska vara säker på att vi har en hög ribba och att alla når den ribban. Exemplen på indragna examensrätter är inte ett exempel på att vi bygger ut högskolan för mycket. Det är ett exempel på att en del av dessa utbildningar ännu inte har genomgått den omvandling mot mer av kontakt med forskningen, med vetenskapen, som krävs för att man ska kunna göra en fullödig arbetsinsats inom sjukvården. Därför är det viktigt att Högskoleverket uppmärksammar detta. Den högskola som har förlorat sin examensrätt har det fulla ansvaret för att studenterna får en chans att via avtal med annan högskola fullfölja sin utbildning. Det ansvaret ligger på högskolan. Vi följer noga upp att man tar det ansvaret.
Fru talman! Jag vill än en gång upprepa att det inte finns någon skillnad. Jag stöder utbildningsministern i arbetet med en effektiv kvalitetsgranskning. Det är mycket viktigt. Samtidigt är det oerhört viktigt att en student som planerat sin utbildning i fullt förtroende för en statlig högskola på alla sätt hålls skadeslös. Jag skulle vilja att man kräver av de här högskolorna att man dels bekostar en ny utbildning, om studenten anser att han eller hon behöver det, eftersom det är utbildningens kvalitet som har brustit, dels att högskolan betalar eventuella extrakostnader som studenten kan få på grund av att utbildningstiden förlängs av en sådan här händelse.
Fru talman! Det är av största vikt att studentens rättssäkerhet och möjlighet till fortsatt utbildning står öppen, och att högskolan tar sitt ansvar. Vi har inhämtat uppgifterna från högskolan att alla jobbar aktivt med att sluta avtal med de högskolor som har examensrätterna kvar. I Regeringskansliet arbetar vi med en promemoria för att utveckla vidare hur detta arbete ska gå till. Det kommer vi att göra skyndsamt under våren för att ytterligare tydliggöra högskolans ansvar och för att ytterligare stärka studentens ställning när man kommer i det här läget. Sammantaget innebär det att vi får ett system där vi kan känna en tilltro till att svensk högskoleutbildning håller en väldigt hög standard. Det är viktigt för oss, inte minst i internationaliseringens tidevarv, att vi kan känna att vår utbildning står sig väl i konkurrensen med andra utbildningar. Det innebär också att den enskilda högskolan aldrig någonsin kan slappna av när det gäller att vidareutveckla sina utbildningar för att se till att studenterna går ut med examina som står sig väl på arbetsmarknaden.

Fru talman! Gunnar Hökmark och Karin Pilsäter har båda frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förbättra de långsiktiga tillväxtförutsättningarna i svensk ekonomi. Vidare har Gunnar Hökmark bl.a. berört frågan om arbetstidsförkortning och Karin Pilsäter frågan om ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem. Jag delar Gunnar Hökmarks och Karin Pilsäters syn att det är viktigt att vidta åtgärder för att höja den långsiktiga tillväxtpotentialen. Det är viktigt för att skapa goda förutsättningar för att möta de demografiska förändringar med en åldrande befolkning som väntar om några år. Möjligheter måste också skapas för att även fortsättningsvis ha en god välfärd som omfattar alla medborgare. Den huvudsakliga förklaringen till den svaga tillväxt efter år 2008 som Gunnar Hökmark refererar till - och som beskrivs i Långtidsutredningen, som gjorts av Finansdepartementet - är att befolkningen åldras och att antalet personer i yrkesverksam ålder faktiskt sjunker och de dessutom blir äldre. Denna utveckling med en åldrande befolkning är inte unik för Sverige, tvärtom kommer de flesta länder i Europa att möta samma problem i framtiden.

Insatser, för såväl en väl fungerande arbetsmarknad som för en fortsatt förbättring av effektiviteten på produkt och kapitalmarknaderna, behöver därför göras. Som Karin Pilsäter nämner har ett antal strukturreformer genomförts under 1990-talet som förbättrat förutsättningarna för detta. Stora uppoffringar har dessutom gjorts för att sanera de offentliga finanserna vilket påtagligt förbättrat det långsiktiga förtroendet för den ekonomiska politiken. Det har skapat förutsättningar för betydande räntesänkningar vilket stimulerar investeringar och privat konsumtion. För att arbetsmarknaden ska fungera väl i den uppåtgående ekonomin har den aktiva arbetsmarknadspolitiken lagts om i en mer tillväxtorienterad riktning. Speciella satsningar kommer att göras för att de som under lång tid varit arbetslösa ska komma tillbaks till den reguljära arbetsmarknaden. Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden måste förstärkas. Satsningen på storstädernas utsatta områden kommer att ge förutsättningar för ökad sysselsättning. Stora satsningar har dessutom gjorts inom utbildningsväsendet, som syftar till att möta den ständigt ökade efterfrågan på kvalificerad och välutbildad arbetskraft. Vad gäller arbetstidsfrågan kommer en arbetsgrupp som Näringsdepartementet tillsatt inom kort att presentera sin slutrapport. En arbetstidsförkortning är en välfärdsreform som måste vägas mot andra angelägna reformer och som också måste beakta de ekonomiska förutsättningar som finns i ekonomin. Risken för ökade flaskhalsar på arbetsmarknaden, som kan försämra förutsättningarna för en uthållig tillväxt, måste beaktas. Regeringen arbetar också aktivt med att förbättra effektiviteten på produkt och kapitalmarknaderna. En proposition, baserad bl.a. på Konkurrensverkets nyligen publicerade genomgång av konkurrensförhållandena, kommer att presenteras senare i vår. På Näringsdepartementet bedrivs sedan en tid tillbaka ett kontinuerligt arbete med att förenkla regelverken och förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagens tillväxt. Jag delar Karin Pilsäters önskemål om att Sverige ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem som klarar av att på ett varaktigt sätt finansiera våra gemensamma åtaganden. Den inkomstskattereform som aviserades i budgetpropositionen för år 2000 kommer fullt genomförd att ge en sammanlagd skattebelastning på arbete som på marginalen ligger under den nivå som gällde omedelbart efter 1990 års skattereform. Med reformens inriktning på låg och medelinkomsttagare medför detta en inte obetydlig stimulans av arbetsutbudet, särskilt för kvinnor.

Fru talman! Jag ska be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Jag måste konstatera att det är en finansminister som håller med och åter håller med om de olika problem som finns men som sedan inte har någon egen åsikt om vad som bör göras. Finansministern håller med om att skattetrycket ska anpassas för att vara konkurrenskraftigt i ett globalt perspektiv. Finansministern håller med om att åtgärder bör vidtas för att fler ska få jobb. Finansministern håller i grunden med om de problem som finns men har inga förslag och ingen politik. Det är ett slags stoppolitik som finansministern står för i en tid då vi behöver mer av reformer än kanske någonsin tidigare. Jag säger det av det skälet att min interpellation är tillkommen bl.a. för att sätta fokus på det som är viktigt bortom konjunkturen. Det finns många som just nu vill sola sig i glansen av den goda tillväxten i högkonjunkturen. Men vi liksom säkerligen finansministern och alla andra vet att det kommer besvärliga tider. Det Konjunkturinstitutet pekade på i sin rapport till Långtidsutredningen var att vi riskerar att på längre sikt inte ha särskilt mycket högre tillväxt än vad vi hade från 70-talets början till slutet av förra decenniet. Det innebär i så fall att vi får en fortsatt eftersläpning. Konjukturinstitutet pekade på att vi löper en risk att få en växande arbetskraftsbrist som är ett direkt hot mot välfärd och tillväxt. Det pekade också på något som påpekats i den samlade politiska debatten. Vi kommer att ställas inför allt större krav för att kunna möta globaliseringen och också ställas inför det nya kunskapssamhällets krav. Fru talman! Det behövs reformer nu. Ett skäl till varför det går bra i dag är reformer som genomfördes i mitten på 90-talet. Vi kan tvista om på vilken sida av årtalet 1994 det var. Men likväl är förutsättningarna bättre för tillväxt och företagande i dag än vad de var i början på 90-talet. De reformer som ska ge oss tillväxt, trygghet och välfärd de kommande tre, fyra, fem åren är reformer som vi måste fatta beslut om nu. Vi lever när det gäller arbetsmarknaden på något sätt i den gamla tidens arbetslöshet med den nya tidens arbetsmarknad med nya krav och nya behov. Det är då rimligt att man presenterar förslag för att göra något åt detta. Om finansministern håller med om de frågor som har berörts i interpellationerna, vad finns det då för skäl att inte lägga fram förslag om att sänka skatten på investeringar och ägande av företag i Sverige? Då slipper vi utflyttningen och får en investeringsutveckling som ger fler människor jobb, inte bara i den IT-industri som i dag går mycket bra utan i hela samhället. Om det är så att vi har problem med att möta globaliseringens krav, och om vi ser att alltfler unga människor tänker sig att flytta utomlands - varför då inte lägga fram förslag som innebär att man skattemässigt gynnar och stimulerar kunskapsutvecklingen? Om det är så att man ser problem med arbetsmarknaden - varför då inte först och främst avvisa tankarna på en lagstiftad arbetstidsförkortning och i stället se till att skapa förutsättningar för att en ny arbetsrätt och en ny arbetsmarknadspolitik skulle kunna ge fler människor jobb? Gör vi inte detta kommer vi att se att vi fick en snabb tillväxt inom en sektor av samhället trots den politik som förs, i stället för att vi blev en aktiv del i den nya ekonomin tack vare den politik som skulle ha kunnat föras. Jag tycker att finansministern, trots sitt interpellationssvar, är kammaren skyldig rätt många svar. Vad avser finansministern att göra åt allt det som han håller med om?
Fru talman! Jag ska börja med att tacka finansministern för svaret. Även om två interpellationer med många frågor blev ihopslagna var inte svaren så innehållsrika. Det är ju bra att vi är överens om att en massa saker är viktiga. Men det var ju inte riktigt det som frågan gällde, utan den gällde vad man ska göra för att nå målen. När man följer med i samhällsdebatten får man intrycket av att det är siffror och uppgifter om nästa kvartal som gäller. Det är mycket kortsiktiga prognoser. Bankekonomer säger att det är all-time high osv. - och det är ju bra. Men politikernas uppgift är inte att sitta och läsa av detta som några andra meteorologer som läser femdygnsprognoser, utan det handlar om att skapa de långsiktiga villkoren. En viktig orsak till att vi i Sverige nu kan dra så stora fördelar av den internationella konjunkturen är de strukturreformer som genomfördes i slutet av 80 talet och början av 90-talet. Finansministern håller ju här också med om att de var viktiga. Men sedan pekar han inte på något fortsatt sådant reformarbete, och det är då man blir lite frågande. Socialdemokraternas track record - dock inte Bosse Ringholms personliga record - när det gäller detta är att man på varje punkt har varit motståndare, och sedan antingen vidhållit sitt motstånd och blivit nedröstad eller efter en lång process hållit med. Så var det när det gäller århundradets skattereform, som redan är kraftigt urholkad. Det var också så när det gäller EU-medlemskapet, en självständig riksbank, avreglering av finansmarknaderna och telemarknaderna osv. I alla de exempel som vi i dag kan ange på strukturreformer som betyder att vi står i ett bättre läge har socialdemokraterna på ett eller annat sätt varit motståndare. När man ser att svaren på de frågor som jag ställt är så här pass svävande blir man därför lite orolig. Det gäller för det första skattepolitiken. Det är ju jättebra att finansministern håller med om mitt önskemål att vi ska ha ett konkurrenskraftigt skattesystem. Men detta kan man inte bara sitta och önska - man måste inrätta det! Jag tycker att det är ganska bisarrt att den enda skatt som finansministern enligt detta kan tänka sig att ändra på är avgiften till pensionssystemet - just det pensionssystem som enligt många internationella bedömare är en viktig del i att Sverige nu befinner sig i en bättre situation. Avgifterna till det pensionssystemet vill man alltså eliminera, men alla andra skatter ska tydliga vara som de är! Vi ska alltså inte sikta på något annat än att komma tillbaka 10-15 år - till den inkomstskattenivå som gällde efter århundradets skattereform. Det blir många bortkastade år om vi bara ska ta oss tillbaka till noll. Det är inte vad jag kallar för ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem. Det är något fundamentalt fel i den ekonomiska politiken när miljardärer slipper förmögenhetsskatt medan lågavlönade kvinnor ska betala förmögenhetsskatt för sina makars fastighetsinnehav. Likaså tycker jag att man är väldigt passiv i arbetstidsfrågorna. Vad vi som ska fortsätta jobba en bra bit in på det här århundradet behöver är rejäla strukturförändringar och reformer som kommer att leda till att människor arbetar mer och längre. Men det enda man pekar på är att vi småbarnsmammor genom olika förändringar ska ut och arbeta mer. Jag tycker att detta är otroligt passivt. Det inger inte alls någon tillförsikt till att Sverige varaktigt skulle kunna komma in i en bättre tillväxtbana. Det är något som vi skulle behöva och som jag tycker att svenska folket kan vara värt.
Fru talman! Jag tror att vi alla gläds tillsammans med finansministern åt att det just nu går mycket bra för Sverige. Självfallet är det så. Problemet är det som tas upp i interpellationerna, nämligen att Långtidsutredningens mer långsiktiga perspektiv visar på en mycket dyster bild. Finansministern anger den demografiska utvecklingen som orsak till detta. Men så enkelt är det inte. Som tidigare har berörts här finns det ett antal strukturella reformer som skulle kunna genomföras och som på ett dramatiskt sätt skulle kunna förändra den bild som tonar fram i Långtidsutredningen. Jag blir ganska orolig när jag läser finansministerns svar, fru talman. Han ägnar all sin kraft åt de egna kortsiktiga vallöftena. Bara vi uppnår 4 % öppen arbetslöshet i år så kommer det att bli mycket bättre år 2015, säger han. Och bara vi uppnår 80 % arbetskraftsdeltagande år 2004 så kommer det att bli mycket bättre. Finansministern har fortfarande något slags valrörelseperspektiv, som jag tror att han måste försöka bryta sig ur. Åtgärder finns ju faktiskt i svaret. Där föreslås traditionell arbetsmarknadspolitik och en proposition om skärpta konkurrensförhållanden. Sedan en tid pågår ett arbete i Näringsdepartementet, står det. Detta arbete har ju pågått i evigheter, höll jag på att säga! Frågan är: När kommer ett resultat som skapar förenklingar för framför allt de mindre och medelstora företagen? Finansministern pekar också på att vissa inkomstskattesänkningar ska ske. Det är allt! Man frågar sig: Läser man inte på Finansdepartementet EU-kommissionens Sverigespecifika förslag till hur vi ska komma till rätta med landets långsiktiga tillväxtproblem? Läser man inte OECD:s Sverigerapport, där det har lagts ned manår på att utarbeta konkreta och tydliga förslag på vad vi skulle kunna göra för att lyfta den långsiktiga tillväxten? Och läser man inte IMF:s rekommendationer? Läser man inte det som hart när samtliga oberoende fackekonomer föreslår att vi skulle kunna göra på området? Fru talman! Det finns framför allt fyra stora problemområden som vi med gemensamma krafter borde kunna gripa oss an. Det är för det första de höga totala marginaleffekterna som dels på grund av det höga skattetrycket, framför allt i kombination med avgifter och bidrag, gör att det lönar sig dåligt att arbeta. Detta har också skapat ett osunt bidragsberoende hos alltför stora grupper. För det andra gäller det den dåligt fungerande lönebildningen och arbetsmarknaden vad gäller rörlighet, flexibilitet och effektivitet i de arbetsmarknadspolitiska programmen. För det tredje finns det en bristande konkurrens i stora delar av ekonomin, bl.a. i den offentliga tjänsteproduktionen. För det fjärde, och slutligen, har vi en orimligt hög beskattning av lättrörliga skattebaser. Vi Kristdemokrater befinner oss i opposition under denna mandatperiod, och kan inte räkna med att påverka regeringspolitiken på det här området. Men jag har några konkreta frågor som jag tror att finansministern skulle kunna svara på. Kommer det att bli någon fortsättning på de övergripande skattesamtalen som Erik Åsbrink drog i gång med syftet, såvitt jag förstod, att försöka skapa en bättre, ökad konkurrenskraft bl.a. vad gäller de lättrörliga skattebaserna? Eller är det bara energi och tjänstebeskattning som återstår? Från arbetet med det nya pensionssystemet har vi väldigt goda erfarenheter av ett fempartisamarbete. Jag frågar nu för tredje gången i denna kammare: Är finansministern beredd att inbjuda till fempartisamtal kring de samlade marginaleffekterna i socialförsäkringssystemen? Slutligen undrar jag hur det blir med utgiftstaken. Finansministern svävar nu på målet inte bara vad gäller 2003, när vallöftena ska finansieras, utan också vad gäller 2001 och 2002.
Fru talman! Det är inte ofta som man får erkännanden av politiska motståndare. Därför måste jag be att få uppmärksamma att Gunnar Hökmark säger att hans bedömning är att det finns betydligt bättre tillväxtförutsättningar i dag än det fanns när regeringen Bildt regerade i början på 90-talet. Jag noterar och instämmer i det påståendet. Själva grunden för den här diskussionen är att jag i olika sammanhang har sagt att den tillväxt som är bra i dag är en tillväxt som vi har anledning att försöka behålla för lång tid framöver. Därför bör vi ägna tid och energi åt att diskutera vilka förändringar vi bör göra för att få till stånd en sådan långsiktig utveckling. Jag hörde inte Gunnar Hökmark nämna vilka förslag som han förespråkar. Jag har redovisat de förslag som regeringen jobbar intensivt med. Det kan också gälla som ett svar till Karin Pilsäter. Vi har jobbat med en mycket kraftig uppbyggnad av högskolan och hela vårt utbildningsväsende. Det av de borgerliga partierna ibland så föraktade Kunskapslyftet har varit oerhört värdefullt i det här sammanhanget. Det gäller också satsningen på vuxenutbildningen, arbetsmarknadsutbildningen osv. Vi jobbar mycket med konkurrensfrågorna, och inte enbart den offentliga konkurrensen som Mats Odell pratar om. De största konkurrensbristerna finns på den privata sidan. Det visar Sveriges prisbild. Den är betydligt högre än i övriga EU, eftersom vi inte har en tillräckligt väl fungerande konkurrens. Det kommer också ytterligare förslag på konkurrensområdet från regeringen inom kort. Och framför allt har vi lagt fast mycket ambitiösa målsättningar om att 80 % av arbetskraften ska vara i arbete år 2004. Det var inte ett vallöfte, som Mats Odell sade, att vi redan 1996 sade att vi år 2000 skulle nått ned till en arbetslöshet på 4 %. Detta är mer ambitiösa målsättningar än vad många andra EU-länder har. Vi möter beundran och uppskattning från andra EU-länder för att vi har varit så ambitiösa på det här området. Jag tycker att det också borde uppskattas av andra partier i Sveriges riksdag. Det finns inte mycket till förslag till åtgärder i det Gunnar Hökmark säger. Han talar bara om de gamla traditionella moderata åtgärderna som en gång prövades här i kammaren i början på 90-talet under regeringen Bildt. De ledde till ett förfärande resultat. Jag vill låta kammarens ledamöter och andra åhörare slippa att gå igenom den debatten en gång till. Det var ett förfärande resultat som vi helst bör glömma så fort som möjligt. De moderata lösningarna är prövade och befunna inte genomförbara med ett anständigt och rimligt resultat. Till Karin Pilsäter vill jag säga att det faktiskt var regeringen Ingvar Carlsson och min företrädare Allan Europeiska unionen. Jag är glad över att vi även i den skattereform som gjordes i början av 90-talet hade en stort mått av överensstämmelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. I höstas lade regeringen fram ett förslag och fick stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet för en omfattande skattereform där vi har sänkt skatten med 10 12 miljarder kronor för vanliga inkomsttagare. Dessutom har vi sänkt skatterna för företag med mellan 3 och 5 miljarder kronor för det här året. Vi är beredda att gå vidare när det finns förutsättningar för det. Då är Folkpartiet välkommet att ansluta sig till en sådan insats för vanliga inkomsttagare och för att sänka företagens skatter. Allra sist vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att vi resonerar om det långsiktiga perspektivet. Det är därför som Finansdepartementet i sin s.k. långtidsutredning har presenterat material för en bra debatt om vad vi ska göra för att också nå en tillväxt de närmaste åren med sikte på år 2010.
Fru talman! Där satt den igen! Jag funderade lite grann på hur länge det skulle dröja innan finansministern började tala om 90-talet och den hemska regeringen Bildt. Faktum är att han lyckades plöja in det två gånger i sitt anförande. Han började dessutom sitt anförande med det. Jag kan härmed lova att jag ska överräcka en liten ros till finansministern första gången han kan ägna sig åt att diskutera framtiden i stället för att diskutera svensk politik med hjälp av en sprucken backspegel. Jag vill gärna säga att de tillväxtförutsättningar som fanns i början på 90-talet skapades under 80 talet. Nu diskuterar vi de tillväxtförutsättningar som ska finnas under 2000-talet, och de kräver politiska reformer nu. Vi kan nog hålla på att år efter år debattera om det var som värst 1993 eller om det svängde 1993, Bosse Ringholm, men det intressanta är vad vi gör nu. Jag blir rätt bekymrad över att landets finansminister över huvud taget inte verkar vara medveten om den nya ekonomins krav, kunskapssamhällets krav och globaliseringens möjligheter. Jag skulle vilja ställa några frågor till Bosse Ringholm. Är finansministern inte bekymrad över att vi har skatter som driver ut företag ur Sverige? Är finansministern inte bekymrad över att vi har skatter som missgynnar svenskt ägande av företag i Sverige och gynnar utländskt företagande i Sverige? Är finansministern inte bekymrad över att vi har så pass höga skatter på kunskap och kompetens att de driver ut en stor del av vår viktiga framtidsforskning? De är t.o.m. så uppenbart höga att regeringen själv funderar på att åtminstone göra undantag för utlänningar. Är finansministern inte bekymrad över att vi har så höga skatter på investeringar och sparande att vi inte får den investeringsledda ekonomiska utveckling som vi behöver? För min del är det rätt uppenbart vilka åtgärder som behövs för att vi ska kunna göra någonting åt detta. Jag tror, Bosse Ringholm, att det allra första krav som måste ställas på den ekonomiska politiken är att vi inte ska göra om 1980-talets misstag genom att föra en politik som ökar frånvaro, ökar ledighet genom lagstiftning och ökar de offentliga utgifterna. Därför tycker jag att det är viktigt att finansministern gör en markering här i kammaren i dag. Är det er avsikt att gå vidare och diskutera en arbetstidsförkortning genom lagstiftning tillsammans med Västerpartiet och Miljöpartiet? Är det finansministerns avsikt att dessutom genomföra de utgiftslöften som man ska diskutera på den socialdemokratiska partikongressen som kommer nu i veckan? Jag tycker att det vore bra att få det beskedet inför den fortsatta politiska debatten. Det andra kravet som måste ställas på den ekonomiska politiken är att vi får just de utbudsreformer som krävs för att vi ska vända på utflyttningen och se till att tillväxten i Sverige blir långvarig och att vi får ned arbetslösheten. Underskatta icke den arbetslöshet vi har i dag i Sverige! Den håller på att skapa klyftor mellan stad och landsbygd. Den skapar klyftor i vårt samhälle och i våra städer. Det är den gamla tidens arbetslöshet, men den nya tidens arbetsmarknad. Det är naivt att tro att man kan åtgärda detta med en politik från 50-, 60 och 70-talen. Därför skulle jag vilja få ett besked från finansministern, när han nu håller med om vad som sägs i de olika interpellationerna. Vad avser landets finansminister att genomföra? Eller är det så att ni inte kan genomföra något på grund av att ni är beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet? I så fall kommer 80 talets misstag att upprepas på nytt.
Fru talman! Det är inte bara så att den ekonomiskpolitiska debatten skulle tjäna på att man talade om nutid och framtid. Det är också så att historiekunskaperna verkar vara i lite lätt oordning. Poängen med min uppräkning av strukturreformer i interpellationen är just att det i dag är de viktiga förutsättningarna för att vi kan få en tillväxt på över 4 % i en god internationell konjunktur. Och ingen av oss är skyldig till eller har på något sätt särskilt bidragit till den internationella konjunkturen. Att vi kan växla ut det i så pass höga siffror beror ju enligt sammanvägningar av olika expertbedömningar på sådana strukturreformer som framför allt har initierats under den borgerliga regeringen och som Socialdemokraterna först har varit väldigt motsträviga till. Jag vet inte om Bosse Ringholm inte hörde talas om att Bengt Westerberg hade en felprogrammerad hjärna när han ville genomföra en skattereform eller att han var en säkerhetspolitisk risk som ville att vi skulle gå med i EU. Detta är några exempel på vad socialdemokrater har tyckt om de förslagen när de har kommit upp till debatt. Pensionssystem, självständig riksbank och avregleringar på telemarknaden var ni jättemotståndare till. I dag bedömer man att det är en viktig faktor bakom att Sverige är en av de ledande Det är samma sak med detta med skatterabatterade hemdatorer. I den proposition som Bosse Ringholms företrädare lämnade står det är detta inte har några som helst statsfinansiella effekter eftersom det kommer att bli så liten omfattning. Det var ett förslag som man bara råkade lägga fram. Det var jättebra, men det låg inte någon aktiv handling bakom. Jag har ställt fyra olika frågor i min interpellation, men jag tycker inte att finns några speciella förslag till svar på dem. Jag kan i stället försöka att lämna några förslag som vi har och som också finns omnämnda i interpellationen och i motioner och andra förslag som vi har lagt fram. För att förbättra företagsklimatet här i Sverige, så att företagen inte bara kan växa utan också växa här och så att människor kan få jobb, behöver vi olika typer av förändringar. Det handlar om bättre konkurrens, bättre skatteregler, mindre krångel, bättre utbildningssystem. Jag tycker att det är löjligt att påstå att vi allmänt är motståndare till Kunskapslyftet. Det är vi inte. Däremot är vi motståndare till en hel del av de delar som har dålig kvalitet. Vi vill öka möjligheterna till ett större arbetsutbud t.ex. genom att faktiskt införa den överenskomna rätten för människor att stanna kvar på jobbet till 67 års ålder. Det är någonting som regeringen inte lägger fram. Vi vill införa individuella kompetenskonton så att människor själva kan ta makten över sitt arbetsliv. Vi vill genomföra en arbetstidsreform som ger människor större möjlighet att själva fatta beslut. Det enda finansministern gör är att referera till en arbetsgrupp, som själv tydligen har satt sig i sinnet att man ska föreslå lagstadgade arbetstidsförkortningar som bara kommer att leda till försämrad kvalitet inom de offentliga verksamheterna och allmänt sänkt välstånd. Det är det enda finansministern refererar till i sitt svar. Vi behöver ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem. Det handlar definitivt inte om att kompensera människor för den enda avgift som är internationellt konkurrenskraftig, nämligen den som är knuten till ett väl fungerande pensionssystem. T.o.m. en av regeringens egna favoritekonomer, Jonas Agell, menar - vilket framgår av ett kapitel i den tillväxtbok som Finansdepartementet har tagit fram - att man måste minska marginaleffekterna i både låga och höga inkomstlägen. Och det gör man inte med hjälp av de här metoderna. Det är inte någon omfattande skattereform som är gjord. Den är väl allt annat än omfattande. Jag tycker att det är bra att finansministern äntligen har erkänt att den stora skattereformen är lagd på hyllan och att vi kan stryka skattesamtalen. Men jag tycker att det skulle vara betydligt mer angeläget att finansministern och regeringen tog tag i behovet av att genomföra en skattereform för det här århundradet på ett betydligt mer seriöst sätt.
Fru talman! Jag tänkte ägna mina två minuter åt att ta fasta på det konstruktiva som ändå finns i finansministerns interpellationsvar. Jag tror, som sagt, att vi är ganska eniga om bedömningen av de problem vi har framför oss - problemen med den demografiska utvecklingen, med Sveriges historiskt sett låga tillväxttal jämfört med majoriteten av OECD-länderna. Jag tror faktiskt också, fru talman, att finansministern innerst inne, i den minoritetsregering han nu sitter, skulle vilja kunna genomföra ett antal åtgärder. Jag inser att det finns problem. Jag tror inte att han här i dag kommer att ge oss svar på exakt vad han vill göra. Men därför ställer jag mina frågor på ett lite annat sätt: Är finansministern beredd att ta upp skattesamtalen omkring dessa långtgående, djupgående strukturella skatteproblem som vi har i Sverige? Är han beredd att tillsammans med de fem partier som nu under en mycket lång tid har arbetat med pensionsreformen, vår största socialförsäkringssektor, också titta på de andra, med de stora marginaleffekter som finns i kombination med skattesystemet? Jag tycker att det vore klädsamt om finansministern åtminstone försökte svara på de här ganska enkla frågorna. De bottnar ju faktiskt i en god vilja - trots att vi befinner oss i opposition - att med gemensamma krafter försöka åtgärda de problem vi ser så att vi inte upprepar de misstag som begicks under 80-talet och som bäddade för den djupa krisen under början av 90-talet. De höga marginaleffekterna, den dåliga lönebildningen, problemen på arbetsmarknaden, konkurrensproblematiken och de lättrörliga skattebaserna - är inte detta, Bosse Ringholm, möjligt att ta upp igen i de skattesamtal som flera av mina kolleger här bedömer som både avsomnade och begravda? Är det så? Eller är finansministern beredd att återuppta dem?
Fru talman! Jag vill gärna tala om framtiden, Gunnar Högmark, om det som händer i dag, det som händer år 2005 och år 2010. Jag har anfört bl.a. det underlag som finns i Finansdepartementets långtidsutredning. Men skälet till att jag ett ögonblick tvingas backa tillbaka till den eländiga ekonomiska perioden i början av 90-talet med regeringen Bildt är att Gunnar Högmark förespråkar att vi ska möta framtiden med repris på regeringen Bildts ekonomiska politik. Och då tvingas jag skicka ut röd varningsflagg. Ingen mer repris på det Bildtspektakel vi hade i början av 90 talet! Låt oss ägna oss åt en framtid utan en repris från 90-talet. Det som ibland benämns som den nya ekonomin och som har mycket inslag av IT, bredband och informationsinsatser av olika slag, är något som den socialdemokratiska ekonomiska politiken i allra högsta grad har främjat under senare år på olika sätt och vis. Jag vill inte minst nämna att när många av världens allra främsta företagsledare och många statschefer och politiker samlades till det berömda World Economic Forum i Davos för någon månad sedan hade man gjort en studie över framtidsberedskapen i olika länder. Bland EU-länderna var Sverige det land som hade den allra främsta framtidsberedskapen. Vi hade god beredskap när det gäller IT, ledarskap, kompetensutveckling, osv. Den kompetensutvecklingen kan bli ännu bättre när vi nu via den s.k. gröna skatteväxlingen, som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kom överens om, får i gång ett kompetensutvecklingsarbete. Vi kommer att fylla på med många miljarder kronor under åren framöver för kompetensutveckling inte minst på våra arbetsplatser. När jag hör Gunnar Hökmark på ett ganska dystert sätt beskriva det som enligt hans uppfattning händer i Sverige i dag måste jag ställa mig en fråga. Det gäller den höga tillväxt som vi ändå har och som Gunnar Hökmark vidgick i ett tidigare inlägg när han sade: Det går bra för Sverige i dagsläget. Det verkar inte riktigt finnas någon överensstämmelse mellan den svartmålningen och konstaterandet att det faktiskt går riktigt bra för Sverige för närvarande. Karin Pilsäter drar först slutsatsen att regeringen inte gör någonting över huvud taget. Sedan säger hon i nästa mening: Om regeringen gör någonting vet regeringen inte varför man gör det. Då måste man ställa samma fråga till Karin Pilsäter som till Gunnar Hökmark. Med dessa fantastiska insatser som regeringen antingen inte gör eller inte vet varför man gör - hur kan det gå så bra för Sverige? Hur kan vi ha en tillväxt som är 31⁄2 %? Hur kan vi ha en inflation som är en av de lägsta i hela Europa? Hur kan vi ha en sysselsättningsutveckling som är oerhört framstående? Hur kan vi vara så framstående som handelsnation och mycket annat? Hur kan vi över huvud taget ha en så bra ekonomisk utveckling om något av det som Hökmark och Pilsäter här för fram skulle vara sant? Jag vill gärna knyta an till både Karin Pilsäter och Mats Odell när Karin Pilsäter säger att den stora skattereformen är lagd på hyllan. Tvärtom har vi ju påbörjat en stor skattereform genom att regeringen i höstas med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet lade fram ett förslag om att sänka inkomstskatten med 10-12 miljarder kronor och om att sänka företagens skatter med 3-5 miljarder kronor. Det är inledningen på en stor insats för att just skapa en mer rättvis och tillväxtorienterad skattepolitik i fortsättningen. Jag vill allra sist som ett svar på de många frågor som Mats Odell ställer konstatera att vi har lagt fram skatteförslag och fått stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet för dem i denna kammare.

Fru talman! I USA har vi just nu en presidentkandidat som en gång hävdade att det var han som uppfann Internet. Jag kom att tänka på det nu när Bosse Ringholm tar åt sig äran av vad som sker i den svenska IT-sektorn. Jag tror att det kan vara klokt, inte bra av ödmjukhetsskäl, att erkänna att de som ligger bakom den svenska IT-utvecklingen är en mängd unga män och kvinnor som har ägnat sig åt att bygga upp nytt företagande. De har inte alltid känt sig belönade av de företagsvillkor som de möter. Jag skulle också vilja säga en sak apropå Bosse Ringholms ständiga hänvisningar till backspegeln. Det går inte att diskutera framtiden genom att ständigt läsa högt ur valhandboken från 1994. Det måste gå, Bosse Ringholm, att föra ett seriöst samtal både om att vi har en hög ekonomisk tillväxt och om att det finns många olika problem. Segregationen är ett mycket stort bekymmer. Det faktum att vi har en arbetslöshet som sammanlagt uppgår till mer än 10 % är ett mycket stort bekymmer. Det märks inte så mycket i dagens högkonjunktur, men det märks så att det smärtar när man kommer ut ur högkonjunkturen. En finansminister som inte kan eller inte vill föra ett seriöst samtal om de här frågorna kommer inte heller att vara förmögen att föra en seriös politik för att möta de bekymmer som vi får i framtiden. Jag har i den här debatten fått ett besked genom besked som inte har lämnats. Finansministern tar inte avstånd från de utgiftslöften som ska diskuteras på skongressen, och man har inte en politik för att möta globaliseringens krav. Fru talman! Jag skulle faktiskt vilja avsluta med att konstatera att jag inte i alla delar, om också i de flesta, håller med Mats Odell. Jag tror att han hade fel när han generöst sade att han nog tror att Bosse Ringholm ser den nya ekonomins krav. Jag är inte säker på det.
Fru talman! Jag vet inte hur man ska tolka det faktum att Bosse Ringholm här faktiskt talar i termer av om något av det som Karin Pilsäter säger vore sant osv. Han kan själv fundera lite över vad han menar med det. Faktum kvarstår att det är de viktiga strukturreformer som genomfördes i slutet av 80-talet och i början av 90-talet som är den främsta orsaken till att vi nu kan få en så god utväxling av den internationella konjunkturen. Lika lite som det är John Pohlman eller Lage Larsson som fixar det fina vädret - de bara presenterar det på femdygnsprognoserna - är det vi som fixar konjunkturen. Vad vi kan göra är att nu skapa förutsättningar för att det inte ska bli så som Långtidsutredningens scenario visar, nämligen att vi under de närmaste 10-15 åren kommer att hamna på en lika usel genomsnittstillväxt som vi har gjort bakåt i tiden. Vi behöver nu göra förändringar som skapar bättre förutsättningar inte bara för nästa och kanske nästa kvartal utan för många år framöver. Om 10-15 år, när 40-talisterna går i pension ska de yrkesverksamma både jobba ihop de pengar som behövs till vård, äldreomsorg och pensioner och samtidigt försöka föra ett eget drägligt liv. Jag tycker inte att de svar som Bosse Ringholm ger är det minsta lugnande. Vi kan inte lita på att Bosse Ringholm ska råka göra en och annan god sak som kan ge utveckling i framtiden. Det kan lika gärna bli så att man satsar fel och att de slumpmässiga handlingarna inte alls leder till väldigt många nya jobb. Det är inte säkert att de nya branscherna kan blomma upp på det sätt som IT-branschen kan göra av sådana förändringar som socialdemokraterna dels har varit motståndare till, dels lite slumpmässigt har råkat gynna. Vad som behövs är en handlingsplan. Vi har kallat den Fördel Sverige. Jag tycker att Bosse Ringholm borde ta till sig lite grann av den här diskussionen och inte bara agera som en vädergubbe.
Fru talman! Den ekonomiska tillväxt som Sverige har i dag har naturligtvis sin grund i att vi under 90 talet kraftigt har sanerat ekonomin. En sund ekonomi är förutsättningen för en god ekonomisk utveckling. Den har dessutom alla förutsättningar att lyckas även i fortsättningen, om vi kan fortsätta på den inslagna vägen med olika strukturreformer. Jag tycker att till det allra viktigaste hör att vi lyfter fram utbildning och forskning. Det är glädjande att Sverige jämfört med exempelvis övriga EU-länder, USA och Japan låter den högsta andelen av bruttonationalprodukten gå till just utbildning och forskning. Det är en god investering och ett kvitto på att vi kommer att ha förutsättningar att vara ekonomiskt framgångsrika också i fortsättningen. Det är riktigt att till dem som har medverkat till denna goda ekonomiska framgång under senare tid hör inte minst de många nya och unga IT-företagen. Det är många unga och företagsamma människor som medverkar till detta. Per definition skulle de här över huvud taget inte ha funnits, om Gunnar Hökmark och Moderaterna hade haft rätt. Om deras beskrivning av svenskt företagsklimat på någon punkt hade stämt, hade det inte varit möjligt för de unga och nya IT-företagen att fungera på det framgångsrika sätt som de i dag gör. Det är väl en mycket kraftfull dementi av att den moderata politiken och den moderata verklighetsbeskrivningen inte har mycket med verkligheten att göra. Gunnar Hökmark börjar nu plötsligt tala om segregationen. Jag kan bara konstatera att vi från regeringens sida sedan länge arbetat med att motverka segregationens negativa krafter. Det handlar mycket om att motverka marknadens negativa effekter.

Fru talman! Rolf Kenneryd har frågat mig när jag avser lägga fram förslag om lättnader med sikte på fastighetsskattens effekter för den bofasta befolkningen i s.k. attraktiva områden och vad det huvudsakliga sakinnehållet i detta förslag kommer att vara. Inledningsvis vill jag säga att jag är väl medveten om de problem som fastighetsskatten medför för hushåll med låga inkomster bosatta i områden där fastighetspriserna, och därmed även taxeringsvärdenivån, har stigit kraftigt. En parlamentarisk kommitté, Fastighetsbeskattningskommittén, ser för närvarande över och utvärderar reglerna om fastighetsskatt. Rolf Kenneryd är ledamot i denna kommitté. I kommitténs uppdrag ingår bl.a. att ta ställning till frågan om särskilda undantagsregler för dem som bor i särskilt attraktiva områden. I direktiven nämns skärgårdarna på ost och västkusten och fjällområdena. Utgångspunkten är de svårigheter för den bofasta befolkningen som kan uppkomma när kapitalstarka fritidsboende driver upp taxeringsvärdena och därmed fastighetsskatten. Frågeställningen har behandlats med förtur av kommittén, som i maj 1999 avlämnade ett delbetänkande, Begränsad fastighetsskatt. I betänkandet presenteras två förslag till begränsningsregler för fastighetsskatten. Förslagen tar sikte på hushåll med låga inkomster som är bosatta i småhus med höga taxeringsvärden. Rolf Kenneryd hör till dem som reserverat sig mot betänkandet. Betänkandet har remissbehandlats. De flesta remissinstanserna är negativa till förslagen. Flera har dessutom framfört synpunkten att man bör avvakta kommitténs slutbetänkande innan ett ställningstagande görs i den fråga som berörs i delbetänkandet. Kommittén kommer att presentera sitt slutbetänkande i början på maj. Det finns därför skäl för att avvakta kommitténs slutbetänkande. I samband med beredningen av betänkandet kommer regeringen att ta ställning till de framtida principerna för fastighetsbeskattningen och då också till frågan om det finns anledning att vidta särskilda åtgärder för den bofasta befolkningen i attraktiva områden, exempelvis i skärgårdsområdena. Jag är därför inte för tillfället beredd att lämna några besked om när eventuella förslag kan läggas fram och inte heller vad sådana förslag eventuellt skulle kunna innehålla.
Fru talman! Artigheten kräver ju att jag tackar för svaret. Däremot vill jag markera att bristen på innehåll i svaret inte föranleder något tack från mig. Svaret innehåller enbart för mig kända fakta och företeelser och tillför därmed ingen substans till diskssionen.

För dem som är berörda är det här ett totalt intetsägande svar. Det här är ingen ny problemställning. Mitt parti, Centerpartiet, har varit pådrivande i flera år för att förmå regering och riksdag att besluta om lättnader för dessa utsatta grupper. Det var t.o.m. så att regeringen och vi hade tagit fram ett tillfälligt förslag till lättnader för de mest drabbade 1998. Lagrådet hade synpunkter på det förslaget, men de var inte av den arten att inte förslaget hade kunnat genomföras just som en temporär lösning. Efter valet valde dock regeringen och dess samarbetspartier att inte lägga fram förslaget eller att göra något åt saken. Regeringen återföll i det ointresse för att lösa problemet som vi tillfälligt hade lyckats att dra den upp ur. Man nonchalerade på nytt de människor som berörs. Nu är beskedet från finansministern: Inget besked. Jag citerar den sista meningen i svaret: "Jag är därför inte för tillfället beredd att lämna några besked om när eventuella förslag kan läggas fram och inte heller vad sådana förslag eventuellt skulle kunna innehålla." Det är ju djupt generande för finansministern att inte kunna redovisa någon uppfattning, någon liten idé till en lösning av problemet. Om det nu är så att finansministern inte kan eller inte vill lösa problemet, vore det då inte ärligare att erkänna det och säga att han inte kommer att göra någonting? Även ett oönskat besked är för de berörda bättre än inget besked alls. Då vet man i vart fall vad man har att rätta sig efter. De flesta har naturligtvis tappat hoppet om att regeringen ska samla sig till något förslag till förändringar, men det kan finnas någon som fortfarande hyser sådant hopp. Har verkligen finansministern inte något litet delbesked att ge till dem som drabbas av för hög fastighetsskatt, som fastboende i attraktiva fritidshusområden?

Fru talman! Det är inte en helt ointressant fråga som Rolf Kenneryd reser här, nämligen människor med låga inkomster som länge bott på en plats i s.k. överhettade områden - då menar jag inte bara skärgårdsområden utan generellt sett överhettade områden - där taxeringsvärdena har stigit. För dessa människor handlar det faktiskt om möjligheten om bo kvar eller att tvingas att flytta. Frysningen av taxeringsvärden har hjälpt lite grann, men det har inte hjälpt de människor som sedan länge har haft samma problem, dvs. att man t.ex. har en inkomst på 100 000 kr och en gemensam fastighetsskatt och förmögenhetsskatt på 40 000 50 000 kr. De människorna får även fortsättningsvis låna pengar för att kunna bo kvar, så länge de nu kan låna. Fastighetsbeskattningskommittén hade som uppgift att behandla denna fråga, dvs. skärgårdsproblematiken, med förtur. I dag kan man fråga sig varför vi enligt direktivet skulle behandla den med förtur. Kommittén lade fram ett delbetänkande i maj-juni i fjor. Därefter hade man en remissomgång som var kritisk när det gäller två saker. Den första gällde den regionala delen, den som Rolf Kenneryd och Centerpartiet i första hand ville driva. Där var man kritisk, och det var egentligen kommittén också. Det var väl en kompromiss att den fanns med. Den andra delen handlade om att hushållsinkomstbegreppet fanns med i sammanhanget, dvs. att man ville begränsa uttaget av skatt till en viss procent av inkomsten. Man skulle rädda alla med låga inkomster. De skulle få bo kvar. Det är en modell som skulle kosta ungefär 270 miljoner kronor. Den skulle kunna ha sjösatts ganska snabbt. Den kritiken som framkom kom mest från villaägarna, som egentligen hade helt andra intressen, nämligen att ta bort fastighetsbeskattningen helt. Jag menar att hade man genomfört detta skulle man ha kunnat lösa en stor del av problemet. Det förslag som Centern plockade fram och ställde sig bakom och där man fick regeringen med på att skicka ut en lagrådsremiss innebar en regional lösning på problemet. Det fick förödande kritik. Det var bara att konstatera. Det innebar i princip att man satte sig med kustkartor och kastade pil för att kunna träffa de områden där man eventuellt skulle kunna lösa problemet. Det visade sig att oavsett hur bra eller dålig man var på att kasta pil hade den modellen en väldigt dålig träffsäkerhet. Det fanns områden i överhettade områden där det bor fattiga människor som absolut inte kom med. Galjonsfiguren i detta, med en inkomst på 100 000 kr och en fastighets och förmögenhetsskatt på 43 000-44 000 kr fanns inte med i de områdena. Det visar att det var en av de trubbigaste modeller man kunde tänka sig. Att vi inte gick vidare med den i den nya majoritetskonstellationen är ganska klart. Min fråga är: Tycker finansministern att 270 miljoner för att klara av den här problematiken är för mycket pengar i statsbudgeten? Jag tror inte man ska vara helt förvånad om samma förslag dök upp även i slutbetänkandet som en del i det betänkandet. Då måste man ändå ta ställning till det. Det är så många människor som redan nu har drabbats av detta, och som håller på att drabbas, att man måste ta itu med detta ganska snart. Man borde redan ha gjort det innevarande period.